Herr talman! Jag har hittills i de ärenden som vi har behandlat i dag haft motiv för att vara ganska kritisk mot de socialdemokratiska förslagen. Nu behandlar vi ett ärende som vi är överens om — det finns också sådana. Bostadsutskottets betänkande 5, som vi nu skall fatta beslut om, innehåller två väsentliga förslag till reformering av bostadsadministrationen. Dels föreslås att ett nytt planoch bostadsverk inrättas fr.o.m. den 1 juli 1988 genom att det tidigare planverket sammanslås med bostadsstyrelsen, dels föreslås att den nya, bantade och effektiviserade myndigheten förutom låneförvaltningsdelen lokaliseras till Karlskrona. Förslaget om sammanslagningen och förnyelsen har föregåtts av utredningsarbete enligt tidigare beslut som fattats här i riksdagen. Från början var det ett motionskrav från oss i centerpartiet som låg till grund för beslutet om utredning. Det är med tillfredsställelse jag noterar att vi nu är redo att fatta beslut i denna fråga i stort sett efter de riktlinjer som vi förordade då vi första gången väckte frågan. Från centerns sida har vi sedan länge envist hävdat att man måste anlägga en helhetssyn på bebyggelsefrågorna. Alla skall kunna få en bra bostad till rimlig kostnad i en god miljö. Samhällsplaneringen skall ge förutsättningar för en decentraliserad bebyggelsestruktur och utgå från en ekologisk grundsyn. Bostadssamhällena bör planeras så att man där samlar arbetsplatser, bostäder, service, fritidsoch motionsområden i nära anslutning till varandra. Planeringen av mark och vatten måste ske med hänsyn till värdet av en god fysisk miljö och med bevarande av tillgång till både friskt vatten och ren luft. Det säger sig självt att man med en sådan helhetssyn inte kan hantera planeringsfrågorna om hur vi skall använda mark och vatten och hur vi skall utforma den yttre miljön skilt från bebyggelsefrågorna — och hur vi utformar en bra boendemiljö i övrigt. Genom en sammanslagning av statens planverk och bostadsstyrelsen ges nu förutsättningar för att på myndighetsnivå anlägga denna helhetssyn. Vi har från centerns sida inte bara ställt upp på förslaget att sammanföra statens planverk och bostadsstyrelsen, utan vi har tagit initiativ till och aktivt arbetat för att det skall komma till stånd. Jag yrkar, fru talman, bifall till utskottets hemställan i denna del. Dock har vi från centerns sida gjort vissa invändningar mot förslaget. Vi hade velat gå längre i fråga om förenklingar och effektiviseringar, och vi har — Prot. 1987/88:46 närmare redogjort för det i reservation 5. 16 december 1987 Jag ber att få yrka bifall till reservation 5. Sr ERS LEE SR AE. Så I reservation 3 redovisar vi från centern närmare de allmänna utgångspunkterna för det nya planoch bostadsverkets verksamhet. I reservationen anför vi två synpunkter som vi tycker borde beaktas mera i det nya verkets verksamhet. Centralstyrningen beträffande den översiktliga planeringen får inte bli så stark att översiktsplanerna får en bindande verkan. Vi vill med vår reservation 3 fästa uppmärksamheten på den översiktliga fysiska planeringens ställning i organisationen i förhållande till vad riksdagen har beslutat vid behandlingen av den nya planoch bygglagen. I det beslutet slås tydligt fast att översiktsplanerna inte får göras bindande för den mera detaljbetonade planeringen. För att undvika återgång till det tidigare mera centralistiska synsättet är det viktigt att inte den centrala samordningen och styrningen av den fysiska översiktsplaneringen görs så stark att översiktsplanerna får karaktären av bindande planeringsdokument för detaljplaneringen. Vi tycker att det finns tendenser i den riktningen. Jag ber att få yrka bifall till reservation 3. Så till lokaliseringsfrågan. Den har väckt uppståndelse och debatt, och det är naturligt. Många är inblandade. Beslut om utlokalisering är alltid svåra att fatta. De berör inte minst enskilda individer. Det är fråga om att flytta på anställda som är rotade på en plats med hem och familj. Ändå måste det göras. Det måste göras därför att vi har ett samhälle i obalans. Det måste göras därför att vissa regioner hotas av utarmning, medan andra får växtoch trängselproblem. Det måste göras därför att koncentrationskrafterna tvingar andra människor att flytta i motsatt riktning mot en utlokalisering, vilket medför samma problem för de enskilda människorna. Det är för att undvika dessa ofrivilliga flyttningar av människor som vi från centern driver decentraliseringsfrågorna och kravet på regional balans så hårt. Så länge det inte tas krafttag för att stoppa koncentrationskrafterna och för att skapa regional balans, så länge tvingas vi ta ställning till frågor av den typ vi nu skall behandla. Förslaget att utlokalisera det nya planoch bostadsverket innebär en åtgärd för att ge bättre förutsättningar för skapande av regional utveckling i ett utsatt regionalt problemområde, nämligen Karlskrona och sydöstra Sverige, och därmed en åtgärd för totalt bättre regional balans i vårt land. År 1982 fattade riksdagen beslut, efter beredning i arbetsmarknadsutskottet, om nya riktlinjer för regionalpolitiken. För det första slog riksdagen fast, i 1982 års regionalpolitiska beslut, att prövning av utlokalisering skall ske för ny eller tillkommande statlig verksamhet. För det andra fastställde riksdagen en prioritetsordning efter vilken en utlokalisering skall ske. Så gott som samtliga beslut av någon storleksordning som riksdag och regering har fattat i lokaliseringsfrågor sedan 1982 har lett fram till resultatet att lokaliseringsorten blivit Stockholm. Fru talman! Menar riksdagen allvar med vad den har sagt, måste riksdagen också visa det i handling. I annat fall står parlamentets trovärdighet på spel. 41 Ju längre det dröjer tills riksdagen handlar i en utlokalisering, desto mer får utlokaliseringen karaktär av symbolfråga. Det är mot den bakgrunden som vi från centern har tagit initiativet till en utlokalisering av det nya planoch bostadsverket. Vi var förvånade över att inte frågan om en utlokalisering fanns med vare sig i direktiven till utredningen eller som förslag i propositionen. Det var därför som vi agerade, först i utredningen genom Birgitta Hambraeus från vårt parti och sedan motionsvägen i anledning av propositionen. Vi är från centerns sida tillfredsställda över att tveksamheten till en utlokalisering nu har släppt hos såväl regeringen som den socialdemokratiska riksdagsgruppen och att det varit möjligt att i bostadsutskottet bilda en majoritet mellan centern och socialdemokraterna för en utlokalisering. Jag vill ge de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet, och inte minst utskottets vice ordförande, en eloge för ett utmärkt arbete i det sammanhanget. Fru talman! Låt mig sedan gå över till att kommentera den kritik som har riktats mot förslaget i de reservationer som fogats till betänkandet. En invändning är att beslutet har kommit till för snabbt. Till det vill jag säga: För det första har frågan väckts av centern i utredningen för snart ett år sedan, så den har funnits med hela tiden och det har funnits tid att tänka. För det andra är det med hänsyn till personalen och från rekryteringssynpunkt viktigt att kunna ge besked, så att personalen inte skall tvingas sväva i ovisshet om framtiden och så att god tid ges till omställning. Bostadsutskottet har valt det alternativet framför att vänta och fundera och därmed ge mindre tid för denna omställning. Förslaget är inte tillräckligt utrett, arbetsmarknadsutskottet borde ha hörts, är en annan invändning. Även andra lokaliseringsbeslut har fattats av riksdagen utan att arbetsmarknadsutskottet har hörts.

Det förslag som bostadsutskottet nu lagt fram om lokalisering av det nya planoch bostadsverket följer helt 1982 års regionalpolitiska beslut, som arbetsmarknadsutskottet har berett. Det formella beslutet skall fattas av regeringen. Regeringspartiet står bakom förslaget; de vidare överväganden som krävs av regeringen har gjorts i det sammanhanget. Ställningstagandet har vidare växt fram vid arbetet inom resp. partigrupper, där arbetsmarknadsutskottets ledamöter funnits med och tillfört ärendet sina synpunkter. Vidare vill jag framhålla att det i betänkandet ställs mycket stora krav både på berörd kommun och på staten för att omlokaliseringen skall kunna ske på ett så smärtfritt sätt som möjligt både vad gäller personalen och vad gäller verksamheten. Såväl verkets ledande personal som de fackliga organisationerna har fått företräde att inför utskottet redovisa sina synpunkter. Flertalet av de aktuella lokaliseringskommunerna har genom uppvaktningar inför utskottet redovisat sina resurser och motiv. Fru talman! Varför då Karlskrona? Flera lämpliga orter har diskuterats, men bland flera lämpliga orter måste man till sist göra en prioritering. De skäl som har talat starkast för Karlskrona är följande: 1. Sydöstra Sverige är ett prioriterat område enligt 1982 års regionalpolitiska beslut. 2. Kommunen har förlorat över 1 000 statliga arbetstillfällen under den senaste tioårsperioden. 3. Kommunens representanter kunde vid uppvaktningen inför utskottet redovisa både tomma lokaler för myndigheten och lediga lägenheter för de anställda. Karlskrona var den enda av de aktuella lokaliseringsorterna som kunde redovisa detta. Alla andra visade på både lokalbrist och bostadsbrist. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till bostadsutskottets majoritetsskrivning för en utlokalisering av det nya planoch bostadsverket till Karlskrona. Dessutom yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 5.

Fru talman! Handläggningen av frågan om sammanslagning av bostadsstyrelsen och planverket är ett av de mest slående exemplen på beslutsordningen ”handla först — tänk sedan” som jag upplevt under min tid i riksdagen. För ganska exakt ett år sedan beslöt en riksdagsmajoritet bestående av centern och socialdemokraterna att godkänna den socialdemokratiska regeringens beslut att slå samman planverket och bostadsstyrelsen. Enligt vår uppfattning hade den naturliga handläggningsordningen varit att först studera vilka av myndigheternas uppgifter som är nödvändiga och värdefulla. Därefter borde man undersöka hur dessa skall organiseras och om de skall kvarligga på nuvarande myndigheter, överföras till andra eller privatiseras. Först därefter finns underlag för beslut om en eventuell sammanslagning. När man studerar de två myndigheternas arbetsuppgifter bör utgångspunkten vara att bostadsbyggande och bostadslångivning skall avregleras och förenklas. I bostadsutskottets betänkande nr 6, vilket kommer att debatteras omedelbart efter detta betänkande, har vi moderater utvecklat hur en kraftigt förenklad bostadslånehantering skulle kunna organiseras. Fru talman! I reservation 1 har vi moderater föreslagit att riksdagen av regeringen skall begära ett snabbt förslag om den bostadspolitiska administrationens framtida organisation. Vad som behövs i svensk bostadspolitik är främst en förenkling och avbyråkratisering. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. I propositionen har inte lokaliseringsfrågan tagits upp. Utskottsmajoriteten, centern och socialdemokraterna, vill dock att riksdagen i dag skall besluta att förlägga planoch bostadsverket till Karlskrona. Den första fråga man ställer sig är naturligtvis vilka bostadspolitiska motiv utskottsmajoriteten har för detta ställningstagande. Av betänkandet framgår att majoriteten anser att det ”från regionalpolitisk utgångspunkt” är väl motiverat att föreslå lokalisering till Karlskrona. Punkt, slut. Centern och socialdemokraterna har, fru talman, inte lyckats uppbringa en enda bostadspolitisk motivering. Men inte nog med det — förslaget har inte blivit föremål för utredning och beredning. Det finns heller inga uppgifter om de direkta kostnaderna för den föreslagna lokaliseringen. Agne Hansson berörde detta i sitt inlägg, då han kommenterade våra reservationer i den något ovanliga talarordning som vi har här i dag. Han menade att det inte var nödvändigt att göra denna utredning och beredning utan att det mer handlade om att leva upp till riksdagens mål beträffande regionalpolitik. Denna brist på kunskap om konsekvenserna av en lokalisering till Karlskrona är skrämmande och den hade varit svår att förstå om det inte varit för Agne Hanssons särskilda yttrande, som alla bör läsa. Av det framgår nämligen att det viktiga inte är att myndigheten lokaliseras där det finns bäst förutsättningar för att den skall kunna fungera bra utan att den lokaliseras utanför Stockholmsregionen. Fru talman! Tillvägagångssättet av utskottets socialdemokrater och centerpartister kan minst av allt beskrivas som att det kännetecknas av respekt för de statliga myndigheternas arbete. Än värre blir det om man ser det utifrån de anställdas utgångspunkt. Riksdagen kan när det gäller detta ärende liknas vid en bolagsstämma i jämförelse med näringslivet. Tänk, om en sådan stämma helt plötsligt, utan några som helst utredningar i sak, skulle besluta omlokalisera exempelvis ett dotterföretag — utan att veta hur företaget kan fungera på den nya orten, utan att veta vad det kostar och, inte minst, utan att diskutera frågan med berörd personal. Vilket liv det skulle bli; säkerligen också från de riksdagsledamöter som utgör utskottsmajoritet i detta ärende! Olika statsråd skulle med all sannolikhet bli överhopade med frågor angående företagets cynism och bristande respekt för de anställda. I en artikel i DN i dag säger ett av dessa statsråd, bostadsminister Hans Gustafsson, att omlokaliseringen av det nya planoch bostadsverket inte är problemfri. Men det handlar om regionalpolitik, säger han, och avslutar sitt inlägg med orden: ”En del av oss tror att nyttan överväger problemen.” Detta är ett yttrande som säger det mesta. Det handlar inte om vetande, det handlar om tro. Detta framgick också mycket tydligt av Agne Hanssons anförande tidigare, där han talade om att kommunerna hade varit här och redovisat sina synpunkter, att det fanns bostäder, osv. Men, fru talman, han hade icke ett enda ord att säga om hur myndigheten skall fungera. Som framgår av detta ärende är det i Sveriges riksdag fullt möjligt för en majoritet att genomdriva ett beslut utan några som helst kunskaper om beslutets konsekvenser — ja, t.o.m. utan att ens vilja skaffa sig dessa före beslutet. Fru talman! Enligt moderata samlingspartiets uppfattning saknas underlag för beslut om omlokalisering. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 6.

Fru talman! Knut Billing anför många frågetecken och tveksamheter. I och för sig representerar han ett parti som jag tycker har motiv för att behöva tänka. Jag förstår att det är på det sättet som han vill angripa sakfrågan. Jag tycker det vore bättre att då angripa sakfrågan än att skjuta in sig på handläggningsfrågan. Vi diskuterar om vi är oense i sak. Jag är verkligen förvånad över att Knut Billing säger att analysen av hur verket skall fungera efter sammanslagningen inte är gjord. Det är ju precis detta som utredningen har suttit och funderat på i nästan ett helt år för att sedan komma fram till detta förslag. Jag är verkligen lika fundersam där, som i fråga om de andra frågetecknen som han har rest. Knut Billing är tydligen också inne på att det här ärendet skall avgöras snabbt. Han vill ju begära ett mycket snabbt besked i ett nytt förslag från regeringen. Alltså är vi ense på den punkten. Däremot är vi oense i sak, om hur detta skall fungera. Det är klart att är man, som Knut Billing i det här fallet, beredd att avveckla det mesta av denna bostadsadministration, så behöver man inte ha särskilt mycket bekymmer om hur den skall fungera i framtiden. Enligt moderat bostadspolitik finns det ju inga uppgifter att fullgöra. Men, Knut Billing, det finns ett bostadssocialt motiv bakom utlokaliseringen. Detta framgår av betänkandet på s. 9, där bostadsutskottet slår fast vilka utgångspunkter som har varit avgörande vid beslutsfattandet. Det första skälet var att den nya myndigheten självfallet skall kunna sköta verksamheten på ett tillfredsställande sätt även på den nya orten. På den punkten har vi alltså gjort det konstaterandet att den mycket väl kan fungera lika bra där. När det gäller kostnaden trycker vi mycket starkt på att kommunen skall ta sitt ansvar. Vi har också sagt att staten skall ta sitt ansvar. Det finns ingenting som säger att inte ett bostadsverk skulle kunna fungera precis lika bra utanför Stockholm som i Stockholm.

Fru talman! Agne Hansson är bekymrad över att jag sätter frågetecken och anför tvekan inför detta beslut. Det är kanske bl.a. det som skiljer oss åt i det här fallet, att jag föredrar att tänka först och handla sedan. Agne Hansson säger: Det har ju suttit en utredning i ett helt år som har tagit reda på vad myndigheten skall göra, så därför är det inget problem när man gör en utlokalisering till Karlskrona — det förändrar ingenting. Agne Hansson har tydligen över huvud taget inte förstått det här. Vad det handlar om nu är ju att se om det förslag som denna utredning har lagt fram om den nya myndigheten har bärighet även vid en lokalisering till Karlskrona, och det finns det icke en enda utredningsrad om. Då säger Agne Hansson att detta finns i utskottsbetänkandet. Vi har tagit upp det, säger han. Och så fortsätter han: Vi har konstaterat att verket kan fungera mycket bra i Karlskrona. Ja visst, det har ni konstaterat — men vad har ni för stöd för det? Inte ett dugg! Det är klart att man kan påstå vad som helst här i kammaren, men någon liten aning om fakta bakom påståendena borde vi kunna kräva. Det är mycket riktigt att vi vill ha en annan bostadsadministration. Vi vill ha en snabb utredning om detta. Vi menar nämligen att det är oerhört viktigt för bostadsbyggande och samhällsplanering att få en förenklad långivning och en förenklad bostadsadministration. Att detta innebär att det kommer att bli färre anställda i denna myndighet är också högst troligt, liksom att den kommer att organiseras på ett annorlunda sätt. Och det är som sagt viktigt att vi får detta klart mycket snart, men det hindrar oss ju inte att kritisera ett förslag som är så totalt utan underbyggnad som det som Agne Hansson och socialdemokraterna har presterat i utskottet.
Fru talman! Knut Billing frågar om vi inte har prövat om utredningen har bärighet även vid en utlokalisering till Karlskrona. Som jag sade har vi ju konstaterat att vi har gjort den bedömningen att verket kan fungera även i Karlskrona. Vad är det, Knut Billing, som säger att ett bostadsverk inte skulle kunna fungera i Karlskrona? Det var den enda plats — om vi nu är ense om att utlokalisera — som kunde anvisa lokaler och som kunde anvisa bostäder. Det finns kommunikationer i Karlskrona: det finns sju avgångar till och sju avgångar från Stockholm med flyg varje dag, det finns tåg, det finns vägar och det finns telefon. Jag kan inte förstå varför inte ett bostadsverk skall kunna fungera i Karlskrona på samma sätt som någon annanstans. Det har anförts att det skulle finnas rekryteringsproblem, men det har redan anmälts intresse av att flytta till Karlskrona från dem som har högre befattningar. Det är mycket viktigt att komma ihåg i den här debatten att vi inte skall tro att vi har eller är på väg att bygga upp en bostadsadministration som skulle vara så kvalificerad och behöva så mycket kvalificerat folk att man inte skulle kunna lokalisera en sådan myndighet till vilken residensstad som helst i detta land. Är det på det sättet är det verkligen dags att börja fundera på att handla ur regionalpolitisk synvinkel. Det är regionalpolitiska skäl som är huvudskäl till bostadsutskottets förslag till utlokalisering.
Fru talman! Jag tolkar det som Agne Hansson senast sade så att man får se till att dessa myndigheter inte är lika kvalificerade som de har varit. Sedan säger han: Vi har undersökt detta. Det finns telefon i Karlskrona. Det finns lokaler, och det finns bostäder — och sju gånger varje dag kan man åka till Stockholm. Det är tydligen mycket viktigt även för Agne Hansson att de som arbetar på den nya myndigheten skall kunna åka till Stockholm. Och ett motiv till att det går att flytta skulle alltså vara att det går att resa hit sju gånger per dag. Han anför inga som helst argument när det gäller huruvida vi kan få en kompetent personal. Har vi diskuterat detta? Vad anser de anställda själva? Agne Hansson säger: Vi har lyssnat på dem. De var och hälsade på bostadsutskottet en kvarts timme — det var det lyssnande det handlade om. Vad är det för kostnader förknippade med en utlokalisering? Kanske de pengarna skulle kunna göra större nytta för Karlskrona om de lades på något annat! Och inte minst: Vad blir det för effektivitet med den nya organisationen? Agne Hansson har hittills under debatten inte kunnat säga ett ord om detta. Det är det som gör en så beklämd — til syvende og sidst handlar det för Agne Hansson inte om huruvida myndigheten skall kunna fungera eller inte utan bara om att den skall lokaliseras någon annanstans än i Stockholm.

Fru talman! Inledningsvis vill vi från folkpartiet ifrågasätta om det är lämpligt att riksdag och regering i detalj fastställer ämbetsverkens inre organisation. Risken är att man då i organisationen bygger in gränser och hierarkier som kan försvåra en smidig anpassning till en förändrad verklighet och begränsa verkets egna möjligheter att utveckla och effektivisera sitt eget arbete. Ett led i en nödvändig inre reformation av den offentliga sektorn är en minskad styrning via centralt fattade beslut och centralt fastställda regler och organisationsplaner. Jag vill nu kommentera det i bostadsutskottet genomdrivna förslaget från socialdemokraterna och centerpartiet om att utlokalisera bostadsverket till Karlskrona. Allra först: I regeringspropositionen i november 1986 och riksdagsbeslutet i december 1986 angavs ingenting om den kraftiga neddragning av personalresurser som nu blir aktuell. Ej heller antyddes någon annan lokalisering än till Stockholm. Detsamma gällde direktiven i april 1987 till organisationskommittén. Det var först i september 1987, då kommittén avlämnade sitt organisationsförslag, som neddragningarna angavs — och då talade man om en minskning med ca 60 personer, dock utan beskrivning av konsekvenserna för verkets arbetsuppgifter. Först därefter, i oktober 1987, sköt diskussionerna om lokaliseringsort fart. Resultatet blev — efter ett hastigt beslut i bostadsutskottet — förslag om lokalisering till Karlskrona, detta sedan den socialdemokratiska riksdagsgruppen hade haft en omröstning mellan Gävle och Karlskrona. Från tre partier i bostadsutskottet, folkpartiet, moderaterna och vpk, har begärts att varje beslut om bostadsverkets lokalisering skall bygga på ett grundligt utredningsmaterial. Hittills har bostadsutskottet inte haft ett sådant material. Regeringen har inte i sin proposition presenterat något som helst underlag för en utlokalisering. Utskottet har inte tagit fram någon utredning. Arbetsmarknadsutskottet, som givetvis borde ha fått framföra sin uppfattning i en sådan viktig utlokaliseringsfråga, har inte ens tillfrågats. Utskottets majoritet gick till beslut utan någon som helst utredning om de kostnader som är förenade med en omlokalisering. Ingen kommunikationsteknisk utredning har tagits fram trots att det här beslutet bl.a. kommer att beröra praktiskt taget alla andra kommuners fastighetskontor och byggnadsnämnder. Beträffande konsekvenserna för de viktiga uppgifter som bostadsverket skall handlägga finns det inte heller någon beskrivning. Detta är obegripligt, inte minst med tanke på den nya planoch bygglagen och naturresurslagen. Jag vill också instämma i det som Knut Billing har sagt om hantering av personalfrågorna på bostadsstyrelsen och planverket, nämligen att kontak terna borde ha tagits på ett tidigt skede av de partier som ämnar genomdriva flyttningen. Den här handläggningen är upprörande och hänsynslös. Folkpartiet och moderaterna kräver i reservation 6 att ett utredningsmaterial värt namnet skall framtagas. Fru talman! I konsekvens med detta yrkar jag på att hela detta betänkande om bostadsverket återremitteras till bostadsutskottet för förnyad behandling. Jag kräver att hela frågan om bostadsverkets lokalisering utreds med hjälp av ett grundligt utredningsmaterial. Frågan om inrättande av planoch bostadsverket var första gången uppe till behandling i riksdagen hösten 1986. Folkpartiet motsatte sig då förslaget till sammanslagning. Vi framhöll då att det råder stora skillnader mellan de uppgifter som planverket och bostadsstyrelsen har. Bostadsstyrelsen är en sektorsmyndighet med många praktiska uppgifter, däribland låneadministration. Planverket har uppgifter som berör bostadspolitiken men också många andra samhällssektorer. Det är, menade vi, en fördel att planverket inte är helt integrerat med bostadsstyrelsen, eftersom en avvägning mellan olika intressen då lättare kan göras. Regeringens proposition, som grundar sig på organisationskommitténs förslag, som jag tidigare nämnde, har inte dämpat vår skepsis. Utöver vad vi anförde förra hösten kan det ifrågasättas om det är lämpligt att förändra den centrala bostadspolitiska myndigheten innan den regionala organisationens framtid klarlagts, vilket kommer att ske först i och med det beslut om försöksverksamhet med samordnad länsförvaltning som riksdagen förutsätts fatta våren 1989. Vidare framgår det tydligt av den nu föreliggande propositionen att låneadministration är en verksamhet som inte låter sig integreras med flertalet av de övriga uppgifter som det nya verket skall ta på sig. Detta har ju nu t.o.m. socialdemokraterna och centern begripit, och de har beslutat att låneförvaltningen tills vidare skall få ligga kvar i Stockholm. Samma verk förutsätts samtidigt ansvara för en så helt annorlunda verksamhet som naturresursfrågorna och den översiktliga planeringen. Mot denna bakgrund är vårt förstahandsyrkande fortfarande att propositionen skall avslås vad beträffar ett nytt planoch bostadsverk och att 1986 års beslut om planoch bostadsverket skall rivas upp. Fru talman! Jag vill i detta sammanhang ytterligare kommentera frågan om vilket verk som skall ha uppsikt över hushållning med naturresurser. Denna uppgift har hittills legat på statens planverk, samtidigt som en rad andra myndigheter, inte minst naturvårdsverket, i sak har ansvar för en rad naturresursfrågor. Det vore direkt olämpligt att ge ett nytt planoch bostadsverk, som företräder ett exploateringsintresse — byggande och boende — uppgiften att också bevaka naturresurslagens tillämpning. Detta ansvar bör ett nytt bostadsverk under inga omständigheter ha. Men även i ett läge där bostadsstyrelsen och planverket skulle finnas kvar, enligt folkpartiets förslag, finns det anledning att pröva frågan om var NRL-ansvaret i framtiden skall ligga. Naturvårdsverket har en rad viktiga uppgifter på detta område, bl.a. bevakningen av hur naturresurser utnyttjas från miljösynpunkt. Verket har därtill en hög kompetens på området. Folkpartiet har i sin miljöpolitiska motion föreslagit att miljöoch naturresursfrågorna skall samordnas på departementsnivå. Det skulle ske genom bildandet av ett miljöoch naturresursdepartement, i stället för det nuvarande miljöoch energidepartementet. Ett av motiven är den starka knytningen mellan miljöfrågorna och hushållningen med naturresurser. Motsvarande motiv talar för att dessa frågor skall hållas samman även på verksnivå. För att skapa tydliga ansvarsförhållanden, undvika dubbelarbete och ge uppsikten över naturresurshushållningen en miljöpolitisk profil vore det naturligt att föra över NRL-ansvaret till statens naturvårdsverk. Fru talman! Jag yrkar slutligen givetvis bifall till samtliga reservationer som folkpartiet står bakom i detta betänkande. Jag vill också ställa en fråga till Agne Hansson. Jag uppfattade hans inlägg så att centerpartiet hade ett bostadssocialt mål som grund för att så hastigt besluta om att föreslå en ort, i detta fall Karlskrona, utan något riktigt underlag. Inbegriper detta bostadssociala mål även de konsekvenser i Stockholm som utflyttningen får? Har ni diskuterat med personalen på planverket och bostadsstyrelsen och i god tid förvarnat de anställda om att ni så snabbt tänkt föreslå en utlokalisering, som inte nämndes i propositionen från regeringen och som så sent som i maj 1987 inte fanns medi direktiven till organisationskommittén? Om ni i centerpartiet har ett bostadssocialt mål som grund för ert beslut har ni förmodligen tagit sådana kontakter, och i så fall bör ni redovisa dem, Agne Hansson.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka avslag på förslaget om återförvisning. Mycket av det som Erling Bager sade kommenterade jag i anledning av Knut Billings anförande, på ungefär samma angreppspunkter. Beträffande konsekvenserna av en utlokalisering anser centerpartiet att verket kommer att kunna fullgöra sina uppgifter. Vad är det som behöver utredas mer när det gäller konsekvenserna från personalrekryteringssynpunkt, Erling Bager? Utskottet har ju fått besked av personalen om hur man ser på det. Jag förstår de anställdas inställning — jag skulle svara likadant om det berörde mig personligen. Det är naturligtvis förenat med stora svårigheter att tvingas bryta upp, och det är därför som det är så viktigt att personalen nu får ett besked, så att de anställda kan förbereda sig och handla.

Med detta förslag tar vi betydligt större hänsyn till personalens synpunkter än vad som skulle bli fallet om vi intog Erling Bagers inställning. Jag tror att det finns anledning för dem som i sin iver försöker framstå som talesmän för personalen att lugna ner sig litet. Det speglar bara en beslutsvånda inom ifrågavarande partier, när de olika ledamöterna redovisar sina ställningstaganden. Det bästa sättet att gagna saken är att riksdagen med fasthet och konsekvens hanterar dessa frågor.

Fru talman! Jag måste säga att jag inte förstår logiken i Agne Hanssons sätt att behandla ett viktigt utlokaliseringsärende. Det har inte lagts fram något förslag i propositionen. Det har inte lämnats något förslag till organisationskommittén, där Agne Hanssons parti, centerpartiet, har varit representerat, om att en utlokalisering skulle göras. Tanken har väckts under oktober månad. En rimlig hantering vore att först och främst gå ut och öppet redovisa ett förslag, så att den personal som berörs och de politiska partierna får god tid på sig att diskutera och överväga förslaget. Om det fastställs att en utlokalisering skall ske borde ett utredningsmaterial tas fram, där de ekonomiska konsekvenserna av en utlokalisering till de orter som nämnts redovisas. En utredning bör också behandla kommunikationsfrågorna och givetvis själva verksamheten, bl.a. vilka uppgifter bostadsverket skall ha. Dessutom bör det utskott i riksdagen som heter arbetsmarknadsutskottet och som spelar en viktig roll i regionalpolitiken åtminstone tillfrågas om vilken uppfattning man har om en utlokalisering. Detta är rimliga steg som bör tas i en viktig utlokaliseringsfråga. När sedan ett material har tagits fram kan det utgöra ett underlag för att ta ställning. Så har inte centerpartiet och socialdemokraterna handlat. Ni har snabbt fattat beslut på basis av regionalpolitiska motioner, det fanns inga partimotioner eller kommittémotioner. Efter en votering i den socialdemokratiska riksdagsgruppen förklarade Agne Hansson att man hade valt att ansluta sig direkt till det förslaget. Jag tycker inte att ordföranden i bostadsutskottet, Agne Hansson, kan stå här och säga att det är korrekt och riktigt att behandla utlokaliseringen av ett så här viktigt verk på detta sätt. Beträffande verkets fortsatta arbete måste en hel del problem påverkas av det sätt på vilket ni hanterar frågan. Men Agne Hansson tycker alltså att detta är ett korrekt sätt att handlägga ärendet på. Jag förstår inte ett dugg av logiken i det.

Fru talman! Erling Bager gör två helt felaktiga konstaterandeni sitt inlägg. För det första, Erling Bager, har den här frågan väckts under utredningsarbetet och funnits med i utredningsarbetet. Det sade jag i mitt inledande anförande. Om Erling Bager hade lyssnat borde han ha känt till detta. För det andra säger Erling Bager att det inte har funnits några kommitté motioner, där något parti stått bakom tanken på en utlokalisering.

Vill man inte ta ställning, vill man inte utlokalisera, försöker man hitta all världens argument emot det. Naturligtvis får man då ta till sådana nödlögner som dessa två påståenden för att få argumenten att räcka till. Jag hävdar att det finns precis samma beslutsunderlag i den här frågan som beträffande de utlokaliseringar som riksdagen har att behandla i samband med Bergslagspropositionen och även i andra sammanhang. När riksdagen tog beslutet om energiverkets lokalisering hördes heller inte arbetsmarknadsutskottet. Det här är alltså inget unikt. Frågan om utlokalisering har funnits med, och nu gäller det att med fasthet och konsekvens från politikerhåll hantera frågan så att det blir möjligt både för de anställda och för den nya verksamheten att på ett rimligt sätt komma i gång.
Fru talman!

Det har jag hävdat och ingenting annat, Agne Hansson. Agne Hansson har väckt en motion i vilken han har föreslagit Kalmar, det är riktigt. Det folkpartiet kritiserar är att underlaget för beslutet är bristfälligt. Jag skall väl inte behöva upprepa för tredje gången vilka delar vi tycker bör tillföras utredningsmaterialet för att det skall vara värt namnet. Det har inte presenterats för utskottet. Vi har i huvudsak haft att ta ställning till de regionalpolitiska motioner som inkommit till utskottet. Några kommuner har begärt företräde hos utskottet, och de har fått 20 minuter var att redovisa varför just den eller den kommunen vore lämpligast att få bostadsverket. Detta är — det skall hela kammaren veta — det enda underlag som har funnits i utskottet för att fatta detta beslut. Det tycker Agne Hansson är ett gott och bra underlag för att fatta beslut. Det tycker inte vi.

Fru talman! Jag kommer att uppehålla mig vid frågan om lokalisering och förslaget om utlokalisering av planoch bostadsverket. Det är ett ärende vars karaktär vi dess bättre inte upplever så ofta. Ärendet är dåligt förberett, i synnerhet då det gäller beslut om utlokalisering till Karlskrona. Det är ett viktigt beslut, som gäller en betydelsefull och avgörande verksamhet för människorna i landet. Det berör många människor, många familjer. Därför är det minst sagt skandalöst att man inte har tagit fram ett bättre beslutsunderlag. Jag tog för ett par dagar sedan kontakt med representanter för moderaterna och folkpartiet och aktualiserade frågan om en återförvisning av ärendet. Det kommer också att bli resultatet av dagens överläggningar. Men jag gjorde inte det för att vi skall få tillbaka ärendet i samma skick, vilket socialdemokraterna och centerpartiet, såvitt jag förstår av uttalanden i 51 pressen i dag, tänker sig. Man tänker helt enkelt blunda, köra huvudet i väggen — använd vilket uttryck ni vill — och strunta i att tre av riksdagens partier klart uttalar att man inte anser sig kunna ta ställning till ett sådant här förslag på grund av det bristfälliga underlag som finns. Jag tror att det var Lennart Holm från planverket som skrev en artikel, eller om det var en skrivelse som vi fick till bostadsutskottet, där han pekade på att det verkligen är tveksamt om detta förslag står i överensstämmelse med den regeringsform vi har att arbeta efter. Det må nu vara hur som helst med det formella i samband med sådana här beslut. Kvar står att man vid förberedelserna för sammanläggningen av de här båda verken icke har aktualiserat frågan om utlokalisering, utan tvärtom vid flera tillfällen har understrukit att verket skall ligga kvar i Stockholm. Det är vad resp. myndighet och berörd personal har haft att agera utifrån. Jag vet att personalen både på bostadsstyrelsen och planverket helhjärtat har ställt uppi det organisationsarbete och de förberedelser som har pågått och pågår för en sammanläggning av verken till ett nytt verk, där man dessutom skall banta bort 60 tjänster.

Jag vill erinra om att det egentligen inte är fråga om ett nytt verk utan om två statliga myndigheter, som sammanläggs till ett verk. Redan i inledningsskedet skall 60 anställda försvinna. Riksdagen har beträffande utlokaliseringsfrågor sagt att man, då det blir fråga om nya eller expanderande verk, skall pröva frågan om en utlokalisering. Det gäller nu inte ett nytt och allra minst ett expanderande verk. Vpk stöder självfallet det återförvisningsyrkande som ställts. Förslaget om utlokalisering har inte föregåtts av någon utredning, där frågan om ny lokaliseringsort kunde ha penetrerats. Det finns inte heller något sakligt underlag för ett ställningstagande. Det minsta man kan begära för att ta ställning i en så pass viktig fråga är ett sakligt och väl genomarbetat beslutsunderlag. Vpk hade erinringar mot sammanläggningen av bostadsstyrelsen och planverket. Vi framhöll de risker som redan då förelåg, dvs. att en omorganisation skulle försvåra möjligheterna att bedriva en bostadspolitik med social inriktning. Det är alldeles klart att ett beslut om en utlokalisering som sker över huvudet på berörda verk och berörd personal kan äventyra viktiga delar av en social bostadspolitik. Det är huvudskälet till att vi från vpk intagit den ställning vi har gjort i denna fråga. Vi menar alltså att majoriteten i utskottet har börjat i helt galen ände. Man har bestämt sig för en utlokalisering innan man utrett förutsättningar och konsekvenser av en sådan utlokalisering. När jag aktualiserade och med mina partikamrater diskuterade frågan om återförvisning av ärendet och vi sedan tog kontakt med moderater och folkpartister och kom överens om en återförvisning, var det med den självklara förhoppningen att majoriteten skulle ta sitt förnuft till fånga och = Prot. 1987/88:46 att bostadsutskottet skulle ta någon eller några månader på sig för att få indet 16 december 1987 underlag som vi rimligtvis bör ha för ett beslut. åa ER ER RR Jag måste ställa frågan: Om majoriteten i utskottet nu hårdnackat vidhåller att man inte skall ta in något som helst underlag eller göra några som helst ytterligare utredningar beträffande utlokaliseringsort, vad är man då rädd för? Är man möjligen medveten om att en förutsättningslös utredning av dessa frågor skulle visa att motiven — om det man anfört för Karlskrona nu skall kallas för motiv — inte kommer att bära särskilt långt. Då kommer man troligen att få göra ett annat ställningstagande.

De uppgifter som det nya planoch bostadsverket får blir inte mindre och inte mindre komplicerade än de uppgifter som de båda verken var för sig eller sammantaget nu har. Alla som följer med vad som händer och sker när det gäller planoch bostadsfrågor och bebyggelsefrågor vet att vi har fått en ny planoch bygglag och en ny naturresurslag. Och alla som följt med litet grand vet att det har varit betydande svårigheter, inte minst då det gäller att förmedla bra information till kommuner, byggnadsnämnder och andra som berörs av dessa frågor. Vi vet att det har inneburit stora och delvis nya uppgifter, och dessa kommer att åläggas det nya verket. Vi vet att det kommer att krävas mera kontakter med organisationer och myndigheter av olika slag om uppgifterna skall klaras av på ett tillfredsställande sätt.

En av de skrivelser som vi fick häromdagen är från handikapporganisationerna, som betonar det mycket stora utbyte och det täta samråd och samarbete som organisationerna har haft med inte minst planverket. Man är uppenbarligen allvarligt oroad av vad en utlokalisering till Karlskrona skulle innebära. Fru talman! Det finns oerhört många argument för att inte nu ta ställning för någon utlokaliseringsort utan förtsätta att utreda frågan. Mot bakgrund av de uppgifter planoch bostadsverket kommer att få och mot bakgrund av den betydelse jag tillmäter den verksamheten har jag personligen synnerligen svårt att tänka mig att verket över huvud taget skulle kunna utlokaliseras utan att man riskerar skadeverkningar när det gäller den svenska bostadspolitiken. Jag tror inte att ett utlokaliserat planoch bostadsverk skulle kunna fungera på ett bra och tillfredsställande sätt. Men som framgår av den reservation som jag avgivit till betänkandet kan jag ändå tänka mig att man kan ta upp en diskussion om en utlokalisering av det nya verket. Som vi för dagen ser det är det längsta man kan sträcka sig — det har vi också angivit — en utlokalisering till Södertörn eller Gävle, vilket 53 inte skulle få så svåra konsekvenser för det nya verkets arbete. Jag skall strax sluta mitt anförande, fru talman. Jag tyckte det här ämnet var så angeläget att jag anmälde mig för 20 minuters taletid, och jag har nu 5 minuter kvar av den tiden. Men innan jag slutar vill jag med anledning av Agne Hanssons anförande säga att det är mycket av det han sade som kan verka bestickande. Han talade om helhetssynen på bebyggelsefrågorna, han talade om ett samhälle i obalans, och han talade om att skapa regional balans. Han talade om detta som om enda möjligheten att lösa de problemen vore en utlokalisering till Karlskrona av det nya verket. Det är inte alls på det sättet. En lösning av samtliga de problem som Agne Hansson aktualiserade kommer att försvåras av en utlokalisering, i varje fall i inledningsskedet och under överskådlig tid. Agne Hansson sade att man skall undvika ofrivilliga flyttningar. Jo, jag tackar jag — undviker man ofrivilliga flyttningar genom att genomdriva tvångsförflyttningar av myndigheter och människor? Agne Hansson talade om att man skall ta hänsyn till personalen och sade att det därför är viktigt att snabbt ge besked. I diskussionerna i utskottet inför det här ställningstagandet har det från centerns och socialdemokraternas sida mycket skarpt betonats att det viktigaste för personalen är att snabbt få ett besked. Så är det inte. Vi vet från de uppvaktningar och andra kontakter vi har haft med resp. verk och personal att de har ett önskemål, nämligen att i lugn och ro få fortsätta och jobba med planeringen och komma i gång med det nya bostadsverket. Man vill alltså inte bli utlokaliserad. Det är det önskemål som framförts från verkens och personalens sida till bostadsutskottet. Jag tycker det är litet ohederligt att i olika sammanhang framföra argumentet att det är för personalens bästa som man gör på det här sättet. Det är inte alls så, och det vet i själva verket också de som framför det argumentet. Företrädare för verk och personal har sagt nej till en utlokalisering nu av verket. Även om det har oerhört stor betydelse vad personalen vill, vilka arbetsvillkor den får, osv. är det, menar jag, trots allt av underordnad betydelse. Man måste se till hela frågan om den verksamhet som skall utövas av verket och den betydelse den har. Om man skall kunna jobba på ett bra sätt förutsätter det faktiskt att man får behålla den kunniga och kompetenta personal man har. Agne Hansson sade också att utredningen skulle ha kommit till samma slutsats som majoriteten här har gjort. Det är helt fel — det har redan påtalats. Det är Birgitta Hambraeus som i en reservation till utredningen har föreslagit en lokalisering utanför Stockholmsregionen. Agne Hansson sade att Karlskrona skulle vara den enda ort som vid uppvaktningar för utskottet kunnat redovisa att man har möjlighet att lösa både lokaloch bostadsfrågan. Det är fel, och det vet Agne Hansson också. Såväl Gävle, Karlstad och Kalmar som Haninge har vid uppvaktningar för bostadsutskottet pekat på lösningar, som man mycket väl kan realisera inom den tidsrymd som det är fråga om för en utlokalisering, nämligen till den 1 juli 1989. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till vpk-reservationen och till återförvisningsyrkandet.

Fru talman! Jag försöker undvika att i onödan förlänga debatten, men när 16 december 1987 Tore Claeson tillvitar mig sådant som jag inte har sagt — Tore Claeson har = mod or tydligen inte lyssnat — måste jag korrigera honom. Det gäller framför allt två punkter. Jag har inte sagt att utredningen har haft samma inställning i lokaliseringsfrågan som majoriteten i bostadsutskottet nu har. Jag har sagt att lokaliseringsfrågan har behandlats i utredningen. Jag sade att utredningen hade samma inställning som majoriteten när jag svarade Erling Bager, som sade att uppgifterna som det nya verket skall ha inte har utretts — de har utretts mycket ingående, och det framgår av s. 2 i betänkandet vad det nya verket skall ha för uppgifter. Jag har heller inte sagt att en utlokalisering av bostadsverket till Karlskrona löser hela vårt stora regionalpolitiska problem och rättar till de obalanser vi har här i landet. Jag har sagt att det är en i raden av åtgärder som bidrar till att lösa problemen. Det borde inte vara Tore Claeson obekant att en utlokalisering ger en injektion till näringslivet i den region där verket placeras. Jag sade också att det här är ett av flera steg som vi måste gå för att få tillbaka regional balans här i landet. Vi i centern kämpar för att åstadkomma en sådan balans. Det är först vid en obalans som människor ofrivilligt får flytta — på grund av koncentrationen till expansionsorterna, som utarmar glesbygden. Om vi har balans slipper vi tillgripa utlokaliseringsinstrumentet. Tore Claeson sade att personalens ståndpunkt vet vi — den vill inte flytta. Det är riktigt. Men den säger sig ju också Tore Claeson vara beredd att gå emot, bara han får fundera ett tag till. Jag vill hänvisa till vad jag sagt tidigare: Det är renhårigare och ärligare att så tidigt som möjligt ge besked om den viljeinriktning som här finns. När det gäller bostadsfrågan, Tore Claeson, var det på det sättet att Karlskrona var den enda kommun som inför bostadsutskottet kunde redovisa att det fanns lediga lägenheter. Alla de andra kunde anvisa mark för byggnation men inga färdiga lägenheter.
Fru talman! Jag kan fatta mig mycket kort i den här repliken till Agne Hansson — egentligen finns det inte så mycket att genmäla mot det som han sade. Agne Hansson sade att jag skulle kunna gå med på en utlokalisering bara jag fick fundera ett tag till. Det har jag inte sagt, Agne Hansson. Agne Hansson beskyllde mig för att inte ha lyssnat på vad han sagt, men det kanske vore bra om Agne Hansson själv lyssnade på vad andra säger. Det kan faktiskt vara nyttigt ibland. Det är inte särskilt renhårigt eller ärligt, Agne Hansson, att över huvudet på den som berörs lägga fram ett förslag som detta, rätt upp och ned utan någon utredning och underlag. Det är betydligt renhårigare att ta i anspråk den tid som behövs för att skaffa fram ett underlag och ge de människor som berörs av åtgärden möjlighet att ta ställning till olika utlokaliseringsalternativ.

Fru talman! Den här debatten har nu pågått en dryg timme och kommer med säkerhet att fortsätta ytterligare en timme innan kammaren tar ställning till frågan om att forma och placera ett nytt planoch bostadsverk. Jag skall försöka avstå från att upprepa Agne Hanssons argument och resonemang, eftersom jag till stora delar kan ställa mig bakom dem. I stället skall jag koncentrera mitt inlägg till att säga några saker om själva sammanläggningsfrågan som sådan och något kommentera frågan om lokalisering. Synen på frågan om sammanläggning har växlat under den tid som debatten pågått. Med början från en offentlig utredning på 1970-talets mitt och efter ytterligare ett antal utredningar har åsikterna så småningom stabiliserats. Via en organisationskommitté, som arbetat i år, har vi så småningom fått en proposition. Vi kan nu konstatera att det politiskt sett finns en bred samsyn om sammanläggningen. Det tycker jag är ett viktigt konstaterande. Självfallet finns det dock uppfattningar som inte överensstämmer med denna samsyn. Det resonemang som Knut Billing för förvånar mig något. Han resonerar som om han nu är en vän av planverket och bostadsstyrelsen. I själva verket har Knut Billing gång på gång, år ut och år in, argumenterat för att planverket skall avskaffas. Det bostadsstyrelsen sysslar med skall enligt vad han tidigare har sagt begränsas och vad som blir kvar ges en helt annan inriktning. Nu kan Knut Billing inte ens tänka sig att flytta det han tidigare varmt har förespråkat skall avskaffas. För mig klingar hans resonemang falskt. På samma sätt gör han ett nummer av att beredningsprocessen inte skulle ha gått rätt till. Jag vill ställa följande motfråga: Vilket underlag finns för analys för konsekvensbeskrivning av vad som skulle hända om riksdagen biföll reservation 1? Jag tror inte att det är ett hållbart argument när Knut Billing påstår att beredningsprocessen har varit felaktig. Den saken skall jag återkomma till senare. Faktum är att ingen fråga hänger kvar obesvarad i bostadsutskottets beredning. I syfte att förhala verksamheten — eller vad man nu skall kalla det för — har man nu i debatten ställt ett antal frågor som till stor del, för att inte säga till fullo, redan har besvarats. Men syftet är inte att göra en beredning, utan något helt annat. Jag konstaterar således beträffande sammanläggningsprocessen att det finns en bred politisk uppfattning om att det är klokt och förnuftigt att slå ihop planverket och bostadsstyrelsen. Låt mig härefter, fru talman, övergå till att säga några ord om utflyttningsoch lokaliseringsfrågorna. Den första frågan gäller om det över huvud taget skall ske en utflyttning från Stockholm. Först gäller det då att besvara den principiella frågan om varför det sker utlokaliseringar av statliga verk. För mig står det fullt klart att det görs för att tillgodose vissa behov och för att åstadkomma vissa resultat. I debatten har det talats mycket om personalsociala skäl, och visst är de betydelsefulla. Men jag hoppas och tror att vi alla är överens om att de statliga verken inte enbart är till för att de som arbetar i dem skall trivas och må bra. Jag vet att det är en sanning som det inte alltid är populärt att säga. De statliga verken är till för åstadkomma någonting. Vi flyttade inte heller ut ett antal verk på 1970-talet av personalsociala skäl. Det fanns orsaker till att — Prot. 1987/88:46 statliga verk utlokaliserades till Gävle, Norrköping, Karlstad osv. 16 december 1987 Utflyttningsresonemanget bör i första omgången föras utifrån ett'princi==—= Tr a, piellt ställningstagande. Självklart skall sedan de personalsociala problem som uppstår lösas, men den frågan ber jag att få återkomma till. Ur personalsocial synpunkt är det dock viktigt att få besked, dvs. att få veta vad som kommer att hända. En utdragen process med luft i för att förhala resultatet av beredningen är en dålig grund för den goda personalsociala verksamhet som statliga verk också skall bedriva. Hur ser då, fru talman, stödet ut för en utlokalisering utanför Stockholmsområdet? Det kan finnas skäl att studera den saken. Att det finns ett stöd och en bred politisk majoritet för en utlokalisering behöver vi inte diskutera. Men frågan är var folkpartiet står. Jag har ägnat ganska mycken tid åt att läsa reservation 6 och även lyssnat på Erling Bager. Ändå vågar jag i dag inte ha någon bestämd uppfattning om vad folkpartiet vill. Partiet har tidvis haft fasta ståndpunkter i dessa frågor, men såsom läget är just nu vet jag inte om folkpartiet är för en utlokalisering eller om man vill ha kvar verket i Stockholm. Hur är det då med moderaterna? Knut Billing gjorde sig till tolk för deras uppfattning och framförde bestämda åsikter. Han sade att verket inte skulle utlokaliseras. Han framförde också kritik mot dem som bildar majoritet för att det inte fanns ett enda ord sagt om hur myndigheten skulle fungera i Karlskrona. Jag tror att det vore välgörande om moderaterna förde en intern diskussion om verkets lokalisering av följande skäl. Vilket underlag finns för den moderata reservationen, nr 8? I den reservationen föreslås att verket skall utlokaliseras till Gävle. Vilket underlag, Knut Billing, finns för reservation 9 i vilken föreslås att verket skall utlokaliseras till Kalmar? Knut Billing gör sig till talesman för moderaterna, men på goda grunder är det värt att notera att det till bostadsutskottets betänkande 5 finns två moderata reservationer i vilka föreslås en utlokalisering av verket till två olika orter. Jag gör inget nummer av det eller av att man föreslår en utlokalisering, men jag vill påvisa att Knut Billings resonemang faller platt till marken. Vad han kräver av dem som bildar majoritet bör han rimligtvis kräva också av sina egna. Var finns det underlaget och den analysen, Knut Billing? Självfallet framförs det kritik på annat sätt mot att verket flyttas ut från Stockholm. Den kritiken förs från ett antal olika utgångspunkter. En är att medflyttande inte får något arbete, att det blir bekymmer med barnomsorg och skola och sådana saker. En annan linje är att det blir brister i verkets kompetens. Man kommer inte att få allt folk med sig. Det blir en svacka i kapaciteten. De här tingen går att klara, tror jag. Så tar man upp ett antal tekniska ting. Vi vet ingenting om lokalerna, heter det. Vi vet ingenting om arbetsförhållandena. Den frågan har översiktligt diskuterats, och det har konstaterats att det finns lokaler tillgängliga som säkert är lämpliga för verksamheten. Så lokalfrågorna går att ordna. Sedan finns det en fjärde kritiklinje som jag definitivt inte solidariserar mig 57 med ens så mycket att jag vill diskutera den, men jag vill kommentera den, Det är märkligt, anser jag, när man säger att det inte finns någon kompetens att få, för ingen vill väl bo där! Precis som om de som bor och verkar och är aktiva utanför Stockholmsområdet har någon sorts underordnad kapacitet, kvalitet och kompetens, jämfört med dem som verkar i Stockholmsområdet. Jag sade att jag inte vill diskutera den sortens argumentation. Jag bara konstaterar att den har förekommit som ett motiv för att verket skall vara kvar i Stockholm. Jag tycker att det är ett dåligt sätt att resonera. Var befinner sig då socialdemokraterna när man har resonerat sig fram utifrån de principiella ståndpunkterna och också tagit del av den kritik som finns mot en eventuell utflyttning? Vi har vägt ihop en massa ting som skall vägas ihop, men den största tyngden i vågskålen är de regionalpolitiska skälen. De regionalpolitiska skälen kan uttryckas på många sätt. Ett är att staten har varit och fortfarande är en stor arbetsgivare i Karlskrona. Denna arbetsgivarroll har i volym minskat, och vi kan dess värre säga att den kommer att fortsätta att minska. Jag tycker att det är fullt rimligt, när nu tillfälle gives, att staten tar ett ansvar för sysselsättningen. Det kan också finnas personalsociala skäl som gäller dessa statligt anställda att ta hänsyn till vid de överväganden som görs. Vi har alltså landat på den bedömningen att Karlskrona är en bra lokaliseringsort för det nya planoch bostadsverket. Då kommer vi till frågan: Vad kommer det här att betyda? Någon har raljerat om den artikel som Hans Gustafsson i dag har publicerat, där han skriver att en utflyttning inte kommer att bli problemfri. Vi är fullständigt klara över att det här inte går av sig självt. Vi måste satsa och ta tag i den läkningsprocess som måste gå i gång. Jag vill då säga att den processen kan vi inte diskutera som om den bara funnes om vi placerar verket i Karlskrona, utan den är i högsta grad beroende av vilken ort man väljer. Hur har de tänkt klara läkningsprocessen som vill ha verket till Kalmar eller Gävle, för att nu inte dra upp alla andra orter? Det besvärliga som jag ser framför mig är den risk som består i att läkningsprocessen, som är så oerhört viktig, kan förhalas och försvåras, för att inte ta till ännu starkare ord. Därför vill jag litet grand redovisa den grund som majoriteten står på i denna oerhört betydelsefulla process. Jag skall därför be att få citera bostadsutskottet som på s. 10 skriver så här: ”Det kan också finnas anledning för regeringen att beakta att även andra insatser kan behövas så att verket kan fullgöra sina arbetsuppgifter på ett sätt som rimligen kan begäras såväl före som efter en omlokalisering. Vad utskottet nu närmast avser är att det kan visa sig erforderligt att speciella medel ställs till förfogande så att kompetensen kan behållas och utvecklas. Vikten av att verket vid en omlokalisering kan behålla den resurs som personalen utgör vill utskottet betona.” Jag är övertygad om att detta utgör en bra grund för den läkningsprocess som vi inte skall förringa nödvändigheten av och som vi inte skall försvåra eller förhala. Det utgör en bra grund för att komma igenom svårigheterna. Jag tror att det kan vara bra för regionalpolitiken och därmed också på sikt för bostadspolitiken, även om det självfallet kommer att innebära besvärligheter att omlokalisera en så väsentlig verksamhet till Karlskrona. Jag vill till sist, fru talman, eftersom yrkandena är ställda bara instämma i de yrkanden som innebär bifall till bostadsutskottets hemställan i betänkandet nr 5 och avslag på yrkandena om återremiss. Som en motivering för det vill jag något kommentera ett resonemang som Erling Bager har fört. Han återkom ett par gånger i sitt anförande till att ”bostadsutskottet har hastigt beslutat”. Vad är det Erling Bager vill åstadkomma när han har valt ordet ”hastigt”? Jo, det är naturligtvis att underbygga de tankar som eventuellt kan finnas — och som i så fall är felaktiga — att ärendet inte har beretts på rätt sätt. Erling Bager har också resonerat kring att arbetsmarknadsutskottet inte har fått titta på det här ärendet. Det finns ett antal personer som har varit med i utskottet. De vet alla, inkl. Erling Bager, att inget yrkande framställts om att ärendet skulle skickas till arbetsmarknadsutskottet. När man nu vill återremittera det, tycker jag att det finns fog för att ställa frågan: Vad är det för frågor som man nu skall ha svar på, frågor som utskottet inte i sak redan har översiktligt tittat på? Det är klart att det alltid kan föras en diskussion om detaljeringsgraden i ett beslutsunderlag, men här handlar det också om modet att våga fatta beslut. Jag konstaterar på nuvarande underlag att det som sker är att modet sviker några beslutsfattare. Då springer de bakom formella yrkanden, och det må så vara. Jag är övertygad om att beslutet om utflyttning till Karlskrona blir ett bra beslut när det kommer till verkställighet, förutsatt att läkningsprocessen kan gå på det sätt som jag har skisserat. Fru talman! Jag instämmer som sagt i yrkandet om avslag på återremissyrkandet och också i yrkandet om avslag på reservationerna.

Fru talman! Per Olof Håkansson undrade var underlaget och analysen fanns i reservationerna 8 och 9. Men, Per Olof Håkansson, blir det förslag som har vunnit majoritet i utskottet sakligare och bättre därför att det i likhet med de här reservationerna inte har någon analys? Sedan säger Per Olof Håkansson att han kan till största delen ställa upp på Agne Hanssons argument. Det är på sitt sätt litet förvånande, därför att Per Olof Håkansson är känd som en person som brukar tänka igenom sakerna innan han yttrar sig. Men nu är han beredd att ställa upp på en omlokalisering enbart av regionalpolitiska skäl, utan att först undersöka hur detta verkligen skall kunna fungera. Han säger vidare till mig att mina resonemang minsann är förvånande, för jag har ju gjort mig känd för att tala om att planverket skall avskaffas, så jag borde egentligen inte yttra mig i den här frågan. Men, Per Olof Håkansson, vad vi moderater har sagt är att när man har att göra med ett sådant här ärende skall man först titta på vilka uppgifter som det är nödvändigt att de olika myndigheterna handlägger, sedan avgöra hur de skall organiseras och därefter besluta om de skall läggas samman eller inte. När det gäller bostadsstyrelsen har vi klart talat om — det framgår av det 16 december 1987 betänkande som kammaren har att debattera alldeles efter detta — att vi vill ha en helt annan, förenklad bostadslåneadministration. Det finns en ganska väl utarbetad skiss till hur detta skulle kunna tillgå. Vi har i en lång rad motioner och reservationer i riksdagen under de senare åren talat om, hur vi vill att man i ett sådant utredningsarbete skall titta på planverket. Vi menar att det finns delar av denna verksamhet som kan avskaffas, delar som kan privatiseras och delar som kan läggas över på andra myndigheter. Om sedan denna utredning sammantaget leder till att dessa två myndigheter skall slås ihop är det det slutgiltiga ställningstagandet. Sedan är det naturligtvis också en diskussion om var i så fall en sådan myndighet skall ligga. Detta är precis det vi utvecklar i reservationen, och därför är det vi säger i högsta grad logiskt. Slutligen vill jag säga att de argument som har kommit från Per Olof Håkansson har styrkt mig i övertygelsen om att vad det här handlar om inte är en sakfråga utan en känslofråga där det gäller att återigen tala först och tänka sedan.
Fru talman! Det är klart att det är svårt att frigöra sig från känslor när man diskuterar en sådan här fråga från de utgångspunkter vi har för vårt ställningstagande. Per Olof Håkansson har i sitt inlägg egentligen inte kommenterat någonting av det jag sade eller ställde frågor om. För att han skall få möjlighet att klara ut detta vill jag på nytt ställa ett par frågor till honom med utgångspunkt i vad han sade i sitt anförande. Vilket syfte menar Per Olof Håkansson att de har som vill skjuta på ett ställningstagande? Det nämnde han inte när han talade om att vi hade några slags syften. Vilka syften menar han att vi skulle ha? Och vidare en fråga som jag redan har ställt: Vad har ni för skäl att vägra utreda förutsättningar och konsekvenser av utlokalisering? Och vem eller vilka har sagt att ingen kompetens finns att få vid en utlokalisering? Centern har i olika sammanhang när de här frågorna diskuterats gjort klart att man tycker att det är bra, om verket blir av med en del personal och får in, som man har uttryckt det, friska, nya krafter. Man har också talat om att det är nyttigt med betydande nedbantning utöver den som nu sker i samband med sammanläggningen. Delar Per Olof Håkansson och socialdemokraterna den uppfattningen? Jag sade och upprepar det att vi i vänsterpartiet kommunisterna bestämt motsätter oss alla förslag och åtgärder som kan leda till en nedrustning av planoch bostadsväsendet och därmed av bostadspolitiken. Det är vårt grundmotiv, och det är tillräckligt starkt för att vi skall försöka övertyga andra om att man i varje fall inte får gå till väga på det sätt man nu har gjort, när man över huvudet på dem som berörs vill fatta beslut om en utlokalisering.

Fru talman! Per Olof Håkansson sade i sitt inledningsanförande — två gånger, tror jag — att det nu finns en bred majoritet för att slå samman bostadsstyrelsen och planverket. Jag vill då fråga honom vad som är kriteriet för en bred majoritet. Folkpartiet har vid alla tillfällen då frågan varit uppe yrkat avslag på sammanslagningen. Moderata samlingspartiet gör det, och såvitt jag förstår har även vpk den meningen. Jag tycker det är litet märkligt att då t.o.m. två gånger anföra att det finns en bred majoritet för att slå samman bostadsstyrelsen och planverket. Jag kan inte se att det gör det, men tydligen har vi olika sätt att mäta en sådan uppfattning. Jag har tidigare när jag har tagit upp frågan i samband med Agne Hanssons debattinlägg beskrivit vilka krav vi ställer på prövning av en lokalisering. Jag skall inte upprepa allt detta på nytt, men konsekvenserna för bostadsverkets uppgifter måste man rimligen noggrant gå igenom, inte minst med tanke på planoch bygglagen och de ytterligare krav som nu kommer och naturresurslagen. Vi har också sagt att man bör pröva frågan om lokalisering till de orter som är nämnda genom att göra en ekonomisk utredning som tar upp kostnadsfrågan för resp. ort. Dessutom har vi hävdat att Stockholm givetvis är med i en sådan prövning där man har jämförelsematerialet. Vi vill att man prövar frågan om kommunikationerna till de olika lokaliseringsorterna. Vi tycker att ett bostadsverk, som skall ge allmänheten råd, har kontakter med praktiskt taget alla kommuners fastighetsnämnder och byggnadsnämnder och har uppgifter som i övrigt hör samman med bostadspolitiken, bör ligga på en sådan plats att det har utomordentligt goda kontaktvägar fördelade över landet. Det är viktigt att ta fram detta. Vi är alltså beredda från folkpartiets sida att pröva lokaliseringsfrågan med ett grundligt utredningsmaterial och, när vi har det materialet, fatta beslut om vad som är den lämpliga placeringen. Är det så märkvärdigt att registrera att det är ett krav som vi nu har uttalat tre fyra gånger här och tidigare i utskottet?
Fru talman! Låt mig börja med Erling Bagers resonemang om bredden. Vi skall väl inte här bestämma vilket måttsystem vi skall använda. Jag kan bara fortsätta Erling Bagers resonemang och komma till en fråga med anledning av det. Erling Bager säger att man i folkpartiet är beredd att pröva lokaliseringen av det nya bostadsverket. En första förutsättning, om man skall pröva en lokalisering, är väl att man på något sätt har accepterat tanken att de nuvarande verken skall slås ihop. Innan vi då börjar mäta bredden i hållbarheten osv. får folkpartiet bestämma sig för var man står i den här frågan. För Knut Billing vill jag bara visa på det faktum som är ovedersägligt, nämligen att det moderata budskap som han bar ut och som nu upprepades klingar falskt. Det finns reservationer till utskottsbetänkandet, underskrivna av moderater som uppenbarligen vill någonting annat än Knut Billing. Man skulle med hänvisning till årstiden och den snö som faller kunna alludera på det ordspråk som säger: Det är bäst att sopa framför egen dörr först. Det var egentligen detta jag ville säga till Knut Billing och ingenting annat. Sedan måste jag säga några ord till Tore Claeson, som nu kommer igen med ett antal frågor. Jag trodde att jag hade svarat på dem genom att säga att vi har ett underlag som vi tycker är tillräckligt för att gå till beslut på. Det ansåg uppenbarligen också bostadsutskottet när det fattade sitt beslut, för där restes inga nya frågor och kompletterande utredningar etc. i det läget. Vi står kvar vid bedömningen att vi är beredda att fatta beslut på detta underlag i dag. Vi har kommit en bit in i den process som det här rör sig om. Ni tycker att vi skall rusa ytterligare en ganska lång bit och skaffa oss ett underlag för att se hur processen kommer att utvecklas. Vi för vår del anser att det går att fatta beslut i dag. Vi har modet att fatta beslut och sysslar inte med några manövrer med ett eller annat syfte. Enligt vår mening är det nu som man bör fatta beslut. Till sist: Tore Claeson talar också samtidigt litet för mycket om å ena sidan och å andra sidan. I huvudanförandet sade han att det inte borde bli någon utlokalisering, men en stund därefter talade han om att det möjligen kunde bli fråga om Södertörn eller kanske, som yttersta utpost, Gävle. Jag frågar mig: Vad är det som vi skall utreda, vilka förutsättningar finns det att gå vidare? Jag tycker att det är klokt att nu rakryggat säga till de berörda: Så här kommer det att bli, här är ett besked. Några kan tycka illa om det, och andra kan tycka att det är bra. Men det har i alla fall getts ett besked, och sedan kan man gå vidare.

Fru talman! Per Olof Håkansson vill fortfarande hellre diskutera reservationerna 8 och 9 än majoritetsyttrandet. Jag kan förstå detta med tanke på den totala bristen på sakinformation i majoritetsyttrandet. Det hade varit bra om vi hade kunnat få svar på frågorna av Per Olof Håkansson under hans inlägg, eftersom vi inte fått det tidigare. Kan verket fungera i Karlskrona? Det finns inte en rad om detta i betänkandet. Vad kostar utflyttningen? Är det väl använda pengar — ni åberopar ju regionalpolitik. Eller skulle kanske pengarna kunna göra större nytta nere i Blekinge, om de användes på ett annat sätt. Det finns icke ett ord om detta i hela betänkandet. Som sammanfattning av majoritetens yttrande skulle man kunna säga: Det är tur för Sverige att utskottsmajoriteten inte sitter i beslutsställning i svenskt näringsliv, men det är tråkigt för Sverige att utskottsmajoriteten har den ställningen i Sveriges riksdag.

Fru talman! Jag vill först göra ett tillrättaläggande med anledning av vad Erling Bager sade. Vpk har nu accepterat att bostadsstyrelsen och planverket sammanläggs. Detta principbeslut fattade ju riksdagen i december förra året. Då personalen på resp. verk har engagerat sig i ett organisationsarbete som skall utmynna i sammanläggning, tycker vi inte att det är meningsfullt att återigen aktualisera tanken att inte sammanlägga verken. tet vill jag understryka att vi har haft ungefär en vecka på oss att diskutera och ta ställning till utlokaliseringsalternativ. Det har förekommit en del besök och uppvaktningar från olika kommuner, myndigheter och organisationer. Tiden har emellertid varit alltför kort, och underlaget har varit alltför ostrukturerat och dåligt för att vi skulle kunna ta ställning i en sådan här viktig fråga. Det var först i onsdags i förra veckan som vi fick besked av utskottets vice ordförande att socialdemokraterna och centern nu har kommit överens om en utlokalisering av det nya bostadsverket och att förslaget var förankrat inom regeringen. Jag skall inte gå in på regeringens insats i detta fall, men vill fästa uppmärksamheten på att det är litet underligt att en regering som lägger fram ett sådant här förslag inte ens nämner problemet med utlokalisering. Efter det att det har kommit ett antal motioner till utskottet går regeringen in och tar bestämd ställning för en av utlokaliseringsorterna, trots att underlaget är bristfälligt.

Fru talman! Först sammanslagningen av bostadsstyrelsen och planverket, som även kommenterats av Tore Claeson. Jag såg inte att det fanns någon bred uppslutning bakom tanken på sammanslagning. Folkpartiet och moderaterna motsätter sig en sammanslagning. Jag nämnde också att vi inte visste var vi hade vpk. Det finns emellertid i betänkandet två reservationer, där frågan tas upp, en reservation från folkpartiet och en från moderaterna. Per Olof Håkansson sade att han inte försöker manövrera. Därefter ställde han en fråga till mig om utlokaliseringen och sammanslagningen till ett verk. Vi har under flera år i motioner krävt att sammanslagning inte skall ske. I det föreliggande betänkandet redovisas hur vi ser på sammanslagningen, att vi går emot det hela. I utskottet yrkade jag på att man inte skulle göra någon sammanslagning. I mitt anförande här i kammaren har jag tydligt framhållit att vårt förstahandsyrkande, Per Olof Håkansson, är att inte göra någon sammanslagning och riva upp 1986 års beslut. Om Per Olof Håkansson inte vill lyssna och höra på vad som är folkpartiets förstahandsyrkande, blir det naturligtvis i fortsättningen en mängd enfaldiga frågor. Vårt förstahandsyrkande går alltså ut på att vi tycker att det är felaktigt att slå samman bostadsstyrelsen och planverket. Men nu när två partier på nytt gör upp i bostadspolitiken — det började ju med planoch bygglagen — och genomdriver en sammanslagning, tillsätter en kommitté och fortsätter att arbeta, har vi ett andrahandsyrkande som går ut på att vi bör kunna få vara med och resonera om de olika platser som tas upp till diskussion. Det kan väl inte vara så svårt att begripa, att när det nu finns en uppgörelse mellan två partier om att genomdriva sammanslagningen och utflyttningen, att tre partier kan kräva ett ordentligt underlag för att kunna fatta ett beslut. Jag tycker att även Per Olof Håkansson debatterade på samma sätt som ordföranden Agne Hansson gjorde. Han tar inte upp till diskussion underlagets brister, utan försöker i stället manövrera och bortse från att förstahandsyrkandet kanske har fallit bort, till stor del på grund av det sätt på vilket den socialdemokratiska gruppen har hanterat frågan. Jag tycker alltså att det rör sig om en ganska svag argumentering i sakfrågan.
Fru talman! Jag vill gärna säga till Erling Bager att jag verkligen har försökt att sätta mig in i vad folkpartiet eventuellt kan vilja. Jag har snabbt övergett de uttalanden som gjordes vid beredningen i utskottet och i andra sammanhang och försökt att bilda mig en uppfattning på basis av bostadsutskottets betänkande. Förstahandsyrkande och andrahandsyrkande, som Erling Bager nu talar om, kan jag inte finna någon motsvarighet till i betänkandet. Men det är möjligt att Erling Bager läser på ett helt annat sätt än vad som är brukligt. Till Knut Billing vill jag egentligen bara säga något som jag har sagt tidigare, nämligen att jag noterar den omsorg om planverket som Knut Billing nu visar. Jag kan dock inte tro honom på hans ord. I praktisk handling har han nämligen tidigare när han lagt fram förslag och ställt yrkanden inte visat omsorg om att utveckla och stödja planverkets verksamhet, utan snarare gått i motsatt riktning. Det är också manifesterat i bostadsutskottets handlingar att det är fråga om att rasera och lägga ned planverket. Tore Claeson kom igen och sade att det var först i onsdags som man fick ett besked, precis som om frågan om utlokalisering då dök upp helt plötsligt. Låt mig ställa två frågor till Tore Claeson. För det första: Vad tror Tore Claeson är anledningen till att utskottet tog emot ett antal uppvaktningar från olika kommuner? För det andra: Hur lång tid behöver Tore Claeson, när en beredningsprocess har genomgåtts och olika alternativ hänger i luften, för att kunna lämna sitt besked om var han står i lokaliseringsfrågan? Tore Claeson hade säkerligen varit nöjd om beskedet hade varit att Gävle, Södertörn eller Stockholm skulle komma i fråga.
Fru talman! Det råder politisk enighet om att problemen med de regionala obalanserna på olika sätt måste angripas. Riksdagen har uttalat att nya verksamheter — hela verk eller delar av verk — bör få en annan lokalisering än till Stockholm. Även ledande personer i Stockholm inser att utlokalisering av verksamhet från huvudstaden är önskvärd. I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 13 december skriver t.o.m. verkställande direktören för handelskammaren i Stockholm, Sven Swarting, bl.a. följande: ”Trots vad representanter för personalen hävdar talar övervägande skäl för att bostadsverket mycket väl kan fungera på annan plats än Stockholm. Därtill kommer den allvarliga bostadsbristen liksom svårbemästrade trafikoch miljöproblem i Stockholm. Problemen är så svåra och långsiktiga att de kan få allvarliga konsekvenser för arbetsoch boendemiljö och för regionens möjligheter att fungera effektivt som landets centrum för näringsliv och förvaltning. Om ingenting görs!” Om man utgår från att verket skall utlokaliseras, talar alla sakskäl för Gävle. Gävle är den ort som snabbast kan få det nya verket att fungera efter enutflyttning. Detta påstående baserar jag på två utomordentligt starka skäl. — Prot. 1987/88:46 1. Avståndet till Stockholm är relativt kort. Mycket goda tågförbindelser 16 december 1987 gör att många anställda kan pendla under en = Ettnyttplan-och boövergångstid, medan andra kanske varaktigt kan veckopendla. Kontak = stadsverk terna med släkt och vänner på nuvarande bostadsort går bra att upprätthålla. För dem som är villiga att flytta med hela familjen är förutsättningarna goda för medföljande make/maka att få arbete i Gävle. 2. Vakanser kommer dock alltid att uppstå vid det nya verket. Ingen av de andra lokaliseringsorterna har Gävles förutsättningar att fylla dessa vakanser. I Gävle finns i dag tre statliga verk och institutioner med anknytning till bostadsverkets verksamhetsområde, nämligen lantmäteriverket, statens institut för byggnadsforskning och centralnämnden för fastighetsdata. Vid dessa myndigheter finns personer med den kompetens och erfarenhet som är önskvärd för en del av tjänsterna vid det nya verket. Det bör därför bli relativt lätt att fylla de vakanser som uppstår vid en förflyttning från Stockholm till Gävle. Verket får en chans att snabbt börja fungera på den nya orten. Högskolan i Gävle har sedan en tid tillbaka också en viss specialinriktning på samhällsbyggande, och en fastighetsskötarlinje har nyligen inrättats. Om man väljer Gävle uppfyller man också riksdagens målsättning att utlokalisering av statlig verksamhet i första hand skall ske till något av skogslänen. Jag har vidare i en artikeli Gefle Dagblad häromdagen sett en intervju med personalen på de två berörda verken här i Stockholm. Där uttalade man att om man måste bli utlokaliserad föredrar man Gävle framför Karlskrona som lokaliseringsort. Detta är inte oväsentligt med tanke på en fortsatt positiv inställning från personalen till vidare arbete vid det nya verket. Fru talman! Jag skall inte argumentera mot Karlskrona. Jag är medveten om att denna del av landet är hårt drabbad av nedläggningar och att inte minst staten har ett stort ansvar för att nya arbetstillfällen skapas. Dock tror jag att alla som har satt sig in i denna fråga inser att inga sakskäl talar för att just det nya planoch bostadsverket skall förläggas till Karlskrona. Alltså: gärna en utlokalisering till Karlskrona av någon verksamhet, men först bör planoch bostadsverket placeras i Gävle. Jag ber med detta, fru talman, att få yrka bifall till min reservation nr 8 vid bostadsutskottets betänkande nr 5, innebärande att planoch bostadsverket lokaliseras till Gävle. Skulle riksdagen ej bifalla min reservation om lokalisering till Gävle, kommer jag i den följande voteringen att biträda förslaget i reservation nr 6 att frågan återförs till regeringen för vidare beredning.

Fru talman! Det finns i vårt land något av ett informellt kontrakt mellan riksdagen och statsförvaltningen, ett kontrakt som innebär ömsesidig respekt. Statsförvaltningen har respekt för att riksdagen och regeringen fattar väl genomtänkta beslut. Statsförvaltningen arbetar lojalt på att verkställa de besluten och förverkliga de intentioner som ligger bakom dessa. 65 Riksdagen å sin sida har respekt för den professionalism, det ansvar och det allvar som finns i statsförvaltningens arbete samt för det engagemang som tjänstemännen lägger i dagen när de utför sina uppgifter. Det förslag som i dag ligger på riksdagens bord tycker jag fräter på den respekt för riksdagen som statsförvaltningen har hyst och, hoppas jag, fortfarande hyser. Om vi i Sverige skall ha en statsförvaltning som arbetar lojalt, professionellt och kompetent, är det nödvändigt att riksdagen känner ansvar för statsförvaltningens arbetsbetingelser och att riksdagen har ett solitt underlag när den fattar beslut som berör dessa arbetsbetingelser. Det gäller här inte bara personalsociala aspekter, inte bara personalens närliggande intresse av att kunna fortsätta ett arbete som man har påbörjat, utan det gäller också ämbetsverkets funktionssätt på lång sikt. Vi måste ha ämbetsverk som har kraft, kompetens och förmåga att arbeta effektivt tillsammans med andra inrättningar i samhället. Jag känner en oerhört stark beklämning över det sätt på vilket bostadsutskottet har hanterat denna fråga. Jag känner beklämning, men kanske i grunden inte förvåning över centerpartiets ställningstagande — centern har ju länge arbetat för en omfattande utlokalisering. Jag känner både beklämning och förvåning över socialdemokraternas sätt att hantera denna fråga. Socialdemokraterna har tidigare utmärkt sig för ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot statsförvaltningen. Man har bemödat sig om att se till att våra statliga myndigheter har goda arbetsbetingelser. Man har varit intresserad av sakfrågorna, av att fatta beslut som kunnat verkställas av kompetenta tjänstemän. Nu verkar det plötsligt som om socialdemokraterna betraktar ämbetsverken och deras anställda enbart som lokaliseringsobjekt. Det här är en fråga där ställningstagandet har återverkningar långt utanför planoch bostadsverket. Det sänder en signal till de anställda inom hela den statliga förvaltningen att socialdemokraterna struntar i deras arbetsvillkor och enbart uppfattar ämbetsverken som regionalpolitiska placeringsobjekt. Jag tycker att det är ytterst beklagligt att detta sker. Det ligger faktiskt i socialdemokratins intresse att vi här i riksdagen ger den socialdemokratiska gruppen tillfälle att tänka en gång till på denna fråga. Jag stöder därför, fru talman, kravet på en återremiss. Till utskottets ordförande — var han nu befinner sig — vill jag säga att det, om riksdagen i dag beslutar om en återremiss, vore skam och skandal om vi i morgon hade ett förslag från bostadsutskottet som innebar att man vägrar den ytterligare beredning som kammaren i så fall begär. Om det begärs en återremiss, innebär det en beställning på ett bättre beslutsunderlag, en noggrannare beredning. Det är bostadsutskottets sak att exekvera den beställningen och se till att kammaren har ett bättre underlag att utgå från när man fattar beslut. Agne Hansson sade att det här har varit ett beslut som varit svårt att fatta. Men varför fattar man det då så lättvindigt? Om det är ett svårt beslut, varför ser man då inte till att ha det fullständiga underlaget som behövs? Karlskrona är en stad med sju flygavgångar till Stockholm, har vi fått höra. Jag menar att man borde förlägga det här verket till ett ställe som har flyglinjer till 37 olika städer i Sverige, nämligen till det ställe där de nuvarande myndigheterna i dag redan finns. Detta tycker jag är den bästa — Prot. 1987/88:46 placeringen av det nya verket. 16 december 1987 Jag medger emellertid gärna att man kan diskutera en utlokalisering. Det. = JA. oo do ooo skall man självfallet kunna göra, även om det i det här fallet, tvärtemot vad Agne Hansson sade, inte handlar om en ny och tillkommande verksamhet. Den här verksamheten är ju gammal och minskande. Låt gå för att man diskuterar en utlokalisering. Men då måste man ändå ta hänsyn till att det finns funktionskrav i verksamheten som måste beaktas. När vi tidigare här i Sverige talade om utlokalisering har det ju inte gått till så, att man på måfå strött ut ämbetsverken över landet. Det fanns faktiskt en tanke bakom de utlokaliseringar som skedde tidigare. Vi har skapat ett komplex av försvarsmyndigheter i Värmland. Vi har ett komplex av trafikmyndigheter i Dalarna och ett komplex av myndigheter som sysslar med bostadsoch byggandefrågori Gävletrakten. Om man aktualiserar en utlokalisering är det naturliga att man ansluter till de komplex som redan existerar. Men om man får tro bostadsministern, som nu har försvunnit från kammaren, är frågan om var verket skall ligga, så snart man har konstaterat att en utlokalisering skall ske, bara en regionalpolitisk fråga. Så skriver han i dagens tidning. Jag blev alldeles förbluffad när jag läste detta. Det är bara en regionalpolitisk fråga! Det är alltså bara fråga om vilken del av Sverige som har det största behovet av tillkommande arbetsplatser eller var i landet det i december 1987 råkar finnas lediga lägenheter. Som om det vore likgiltigt från funktionssynpunkt om detta ämbetsverk låg i Karesuando eller i Smygehuk! Bostadsutskottet skriver att utskottet i valet mellan orter och regioner har stannat för Karlskrona. Det är som om rouletthjulet snurrade och kulan plötsligt stannade vid något fack. Jag måste säga att denna hantering inte länder bostadsutskottets majoritet till heder. Det är min förhoppning att också bostadsutskottet skall få tillfälle att göra förnyade och ganska djupa reflexioner i den här frågan. Det har här i dag begärts att vi snabbt skall ge ett besked till personalen vid det blivande planoch bostadsverket. Jag instämmer i detta. Men det besked vi snabbt skall ge dem, det är att att vi har respekt för deras arbete. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till förslaget om återremiss.

Fru talman! Gävle är en samhällsbyggarstad — det tycker jag bör klargöras i den här debatten. Till Gävle har staten tidigare lokaliserat lantmäteriverket, statens institut för byggnadsforskning och centralnämnden för fastighetsdata. Och vid högskolan har vi också en speciell inriktning på fastighetsfrågor. Jag tycker att detta hör hemma i debatten om på vilket sätt vi skall utlokalisera den nu aktuella verksamheten. En av principerna bakom den första utlokaliseringen — som för övrigt var mycket framgångsrik — var nämligen att myndigheter med samma huvudinriktning lokaliserades till samma region. När bostadsutskottet nu föreslår att planverket skall lokaliseras till Karlskrona, bryter man mot den princip som riksdagen tidigare har följt. Vid en lokalisering till Gävle skulle man kunna byta företag men ändå 67 Prot. 1987/88:46 kunna bo kvar i samma region. Att just kunna ta hänsyn till personalen är 16 december 1987 någotsom man i dag diskuterar inom andra regioner och andra samhällssekms I GL torer.Inom andra områden har man i dag alltså som princip att försöka följa den tanken. När det gäller bostadsområdet går man nu en väg som enligt min mening har en helt felaktig inriktning från regionalpolitisk synpunkt. Vissa uttalanden från ledamöter i bostadsutskottet föranleder mig att också fundera litet grand över vissa jämförelser som kan göras mellan Gävleborg och Blekinge. Jag tror att det finns regionalpolitiska skäl och skäl av mera allmänpolitisk karaktär att flytta planverket till Karlskrona. Men om man jämför förändringen i fråga om antalet arbetslösa i år med motsvarande period 1980, så finner man att antalet arbetslösa i Gävleborg har ökat med 851 personer och med 91 i Blekinge. Ser man på antalet personer i åldern 16—64 år, har befolkningen i Gävleborg under denna period minskat med 3 483 och i Blekinge med 1 117. Den relativa arbetslösheten är i dag 3,2 90 i Gävleborg och 2,5 90 i Blekinge. Det enda område där minskningen har varit mindre i Gävleborg än i Blekinge är när det gäller antalet sysselsatta. Om man studerar siffrorna för antalet 18—19-åringar i ungdomslag, är det 16,6 20 i Gävleborgs län och 14,8 26 i Blekinge. Andelen arbetslösa i Gävleborg uppgår till 8,6 96 och till 6,3 90 i Blekinge. Fru talman! Jag skulle kunna fortsätta med denna uppräkning. Det är nämligen inte korrekt, när man hävdar att arbetsmarknadspolitiska skäl talar för att verket skall flyttas till Karlskrona. Som bekant har vanligtvis Gävleborg den näst efter Norrbotten största arbetslösheten. Det verkar som om bostadsutskottet inte riktigt har känt till dessa siffror, och det var därför som jag nämnde dem. Regeringen har dessutom avstått från att vidta särskilda åtgärder i Gävleborg. Detta gör att situationen där naturligtvis är bekymmersam. I stället har lantmäteriverket fått 20 milj.kr. extra av regeringen för att utveckla verksamhet i just Karlskrona. Såvitt jag förstår har väl detta skett efter påtryckningar från bostadsministern, som under sin tid som statsråd har sett sitt län utvecklas allt mindre negativt — dock inte från en sådan negativ situation som den som råder i Gävleborgs län. Jag tycker att man verkligen skall ifrågasätta den åtgärd som man har bett lantmäteriverket att vidta och dessa 20 milj.kr. som verket har fått. Dessa pengar borde inte betalas ut till lantmäteriverket om majoritetens beslut blir detsamma som bostadsutskottets förslag. Det finns alltså enligt min mening inte några sakliga skäl att förorda Karlskrona. På en punkt tycker jag att utskottet dock är inne på rätt väg. Det gäller själva huvudfrågan, nämligen att en utlokalisering av verket bör ske. Detta tycker jag är riktigt. Det finns anledning — inte minst efter Daniel Tarschys inlägg — att fundera över vad som är skälet till att vi nu tvingas ta till utlokaliseringsåtgärder. Det är många decenniers misslyckad samhällsplanering och regionalpolitik som ligger bakom. Det har lett till att vi nu måste vidta dessa åtgärder, eftersom den centrala byråkratin i Stockholm under 20-30 års tid har fått växa obehindrat. 68 Det har förekommit en debatt om lokalfrågorna. Det har sagts att Gävle kommun inte har lokaler. Kommunen har sagt att det den dag man skall flytta ut ett verk kommer att finnas lokaler. Gävle kommun menar vidare att man också skall klara frågan om bostäder den dag de kommer att behövas. Jag tycker också att det finns anledning att något fundera över moderaternas agerande — tre ledamöter intar fyra olika ståndpunkter. Det inger inte någon större respekt för partiets ställningstagande. Jag finner dessutom inget som helst skäl till att biträda förslaget om återremiss. Allt tyder ju på att bostadsutskottet tänker ha ett sammanträde snabbt och föra fram samma förslag i morgon. Då tycker jag att ett yrkande om återremiss framstår mer som en taktisk fint. De som biträder detta förslag är tydligen också medvetna om att förslaget kommer tillbaka till kammaren före jul. Jag vill med det anförda, även om jag tycker att moderaterna agerat märkligt i denna fråga, yrka bifall till reservationen av Rolf Dahlberg.

Fru talman! Jag har begärt ordet som talesman för ett antal socialdemokrater från Gävleborgs län. Vi har noga övervägt hur vi skall ställa oss till förslaget om återremiss av frågan om lokalisering av verket. Med all sannolikhet innebär återremissen bara en formell snabbresa mellan utskott och kammare utan någon som helst förändring i sakfrågan. Därför kommer vi inte att biträda det framlagda återförvisningsyrkandet. Vi anser emellertid att både regionalpolitiska och verksamhetsmässiga skäl talar för en lokalisering av planoch bostadsverket till Gävle. Fru talman! I motion Bo22, där jag ingår bland motionärerna, föreslås att det nya planoch bostadsverket skall utlokaliseras till Gävle. Eftersom bara den första tredjedelen av motionen redovisas i det riksdagstryck som delats till ledamöterna så sent som denna dags morgon, finner jag det befogat att kortfattat redogöra för motionens innehåll. Motiven för Gävle som lokaliseringsort är två: Ett motiv är det regionalpolitiska. Gävleborgs län har under en följd av år legat i ”sämsta ligans” topp när det gäller utvecklingen på arbetsmarknaden — värre är det bara i Norrbotten. Ett annat motiv är det verksamhetsmässiga. Sedan mitten av 1970-talet har grunden lagts för att Gävle skall bli en samhällsbyggarstad. Då utlokaliserades lantmäteriverket och statens institut för byggforskning till Gävle. Dessutom har centralnämnden för fastighetsdata tillkommit. För planoch byggfrågan har omlokaliseringen till Gävle inneburit att ett kraftfullt och samverkande kunskapsoch utvecklingscentrum i samhällsbyggnadsfrågor kunnat skapas. Dessutom har vår högskola nyligen inrättat en fastighetsförvaltarlinje. Det nya planoch bostadsverket skulle finna sig väl till rätta i den miljön. Därför bör verket utlokaliseras till Gävle. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 8, i vilken Gävle föreslås som lokaliseringsort för det nya planoch bostadsverket.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

Fru talman! Kritiken från moderat håll, i dag framförd av Knut Billing, beträffande regeringens proposition om ett nytt planoch bostadsverk ställer jag mig helt bakom. Vi har i vår motion framfört förslag om hur bostadsadministrationen skall organiseras, vilket framgår i reservation 1, och jag yrkar inledningsvis bifall till denna reservation. I regeringens proposition tas endast inrättandet av det nya verket upp. Lokaliseringsfrågan berörs över huvud taget inte. Regeringens och bostadsministerns handlingskraft sträcker sig inte så långt. Men när bostadsministern var på resa i Afrika gjorde socialdemokraterna och centern upp i lokaliseringsfrågan. Om detta på något sätt avspeglar bostadsministerns ställning undandrar sig min bedömning. Eftersom det på ett tidigt stadium stod klart att olika lokaliseringsorter skulle föreslås och att en utlokalisering inte kunde uteslutas väckte jag en motion om i första hand avslag på propositionen och i andra hand, om man fattade beslut om en flyttning, en förläggning av verket till Kalmar. Min och Ewy Möllers motion var inte den enda i denna riktning om en utlokalisering till Kalmar. Både Bengt Kronblad, socialdemokrat, och Agne Hansson, centerpartist, för övrigt ordförande i bostadsutskottet, har föreslagit Kalmar. Det finns flera skäl till att just Kalmar skulle komma i fråga. Jag skall nämna två. För det första måste riksdagens uttalande om att sydöstra Sverige skall bli föremål för regionalpolitiska insatser ge resultat i påtagliga beslut. För det andra skulle verket kunna fungera väl i en stad som Kalmar genom att lokaler och bostäder där snabbt skulle kunna ordnas. När riksdagen nu står inför ett avgörande kan man konstatera att såväl Bengt Kronblad som Agne Hansson frånträder sina motionskrav och stöder förslaget om Karlskrona. Tidigare här i debatten har Agne Hansson uttalat att det i denna fråga gäller att handla med fasthet och konsekvens. Kan man kalla ett handlande som innebär att man väcker en motion i vilken det föreslås att verket skall ligga i Kalmar men att man stöder förslaget om Karlskrona för fast och konsekvent? Jag finner detta något tveksamt. Tillåt mig att travestera en gammal socialdemokratisk valaffisch genom att göra följande uttalande: Gärna en utlokalisering till Kalmar men först ett rejält verk till Karlskrona. Fru talman! Om riksdagen nu beslutar om en utlokalisering anser jag att Kalmar är ett lika gott alternativ som det andra föreslagna — om inte bättre. Jag vidhåller min uppfattning. Jag yrkar därför bifall till reservation 9 och i andra hand bifall till reservation 6.

Fru talman! Bertil Danielsson kritiserade bl.a. mig för att jag skulle frånträda kraven på en utlokalisering av bostadsverket till Kalmar och att jag inte skulle vara konsekvent i mitt handlande. Han börjar emellertid med att raljera litet grand över bostadsministerns inflytande i denna fråga, och det har jag inte någon anledning att bemöta. Men han sade samtidigt att han delar den moderata kritiken av hur detta ärende har hanterats och det bristfälliga underlagsmaterialet när det gäller frågan om utlokalisering. Märk väl detta. Det var ju en ganska kraftig kritik mot det egna handlandet från Bertil Danielssons sida. Vad är det egentligen för ytterligare underlag som finns i ställningstagandet i Bertil Danielssons reservation för en utlokalise — Prot. 1987/88:46 ring till Kalmar? 16 december 1987 Sedan kritiserar Bertil Danielsson mig för att jag skulle svika läneti detta = Jr od, fall. Men vad har han själv gjort i denna fråga? Jo, han har tillsammans med sina moderata kolleger sagt att bostadsverket inte skall utlokaliseras utan förläggas till Stockholm. Om han hade fått sin vilja igenom skulle Kalmar aldrig varit aktuellt. Det är ju först sedan centern lyckats få ett krav på utlokalisering tillgodosett som Bertil Danielsson har kunnat börja agera, och då bryter det verkliga slagsmålet ut inom det moderata partiet. Av de tre moderata ledamöter som sitter i bostadsutskottet är Rolf Dahlberg från Gävle. Han föreslår en utlokalisering till Gävle. Knut Billing är från Stockholm. Han vill helst ha verket i Stockholm, men han räknar upp många andra orter. Och han vill framför allt utreda mera. Bertil Danielsson är från Kalmar, och han vill ha verket i Kalmar. Vad har, Bertil Danielsson, Kalmar läns invånare att förvänta sig av en representant för ett parti med sådan regionalpolitisk syn som moderaterna har? Jag har högre tankar om väljarna i Kalmar län. Jag tror att de genomskådar taktiken, och de förstår att det först krävs en majoritet för att man över huvud taget kan fatta ett beslut. De inser också att de med en sådan resultatpolitik som jag och centern har försökt föra snart kan få ett verk till Kalmar också, något som Bertil Danielsson här försökt travestera. Jag är säker på att det blir så om vi i centern fortsätter arbeta konsekvent utan att ge oss.
Fru talman! De uppmärksamma lyssnarna, till vilka Agne Hansson uppenbarligen inte hör, observerade att mitt stöd för Knut Billings uttalande gällde reservation 1, där vår grundläggande inställning till bostadsadministrationen framgår. Turerna kring vad man stöder och inte stöder förstår jag är något besvärande för Agne Hansson, eftersom han själv har skrivit en motion, där Kalmar län föreslås bli föremål för utlokalisering av verket. Det finns olika sätt att ta vara på opinionen. I en intervju i Västerviks-Tidningen säger Agne Hansson till reportern: ”Skriv gärna Västervik”. Det är klart att det kan bli bra med Västervik, men till slut blev det alltså Karlskrona. Det är möjligt att detta är fasthet och konsekvens, men jag kan inte förstå det. Jag har väckt en motion där jag föreslår Kalmar, och jag vidhåller det. Det må kritiseras eller gillas, men jag står i alla fall för vad jag har skrivit i min motion.

Fru talman! Det gäller att ta vara på opinionen, säger Bertil Danielsson. Det är väl detta som Bertil Danielsson försökte göra när han anklagade mig för att svika länet och själv försökte framstå som någon som skulle kunna nå ett för Kalmar län bättre resultat. Med Bertil Danielssons agerande och moderat regionalpolitik skulle all lokalisering av statlig verksamhet ske till Stockholm. Det var detta jag försökte säga. Självfallet har jag slagits för Kalmar in i det sista. När jag inte har fått gehör hos socialdemokraterna, har jag naturligtvis böjt mig i vetskap om att man 7 måste nå resultat i utlokaliseringsfrågan. Om Bertil Danielsson hade arbetat lika helhjärtat för Kalmar och fått sin egen grupp att ställa upp för Kalmar, hade jag självfallet haft en bättre förhandlingsposition med Bertil Danielsson som stöd i ryggen. Men det gjorde inte Bertil Danielsson. Han hade inte förmåga att ens samla sitt parti bakom förslaget om utlokalisering. Jag tycker att det finns skäl nog att säga att Kalmar län hamnar i bakvattnet, om man agerar på detta sätt. Det är inte att främja Kalmar län. Man kan skriva hur många motioner som helst, men effekten blir noll och intet om man inte förmår att nå resultat i politiken. Har man inte den ambitionen, Bertil Danielsson, blir det lätt att man friar till opinionen, som Bertil Danielsson gör, vilket jag inte tror ger så mycket, för folk inser snart att det krävs resultat i politiken.
Fru talman! Det mesta i denna debatt är givetvis redan sagt, men jag vill erinra om en sak, nämligen att socialdemokraterna i bostadsutskottet, liksom i alla andra utskott, inte har någon egen majoritet utan måste söka stöd hos något annat parti för att deras linje skall vinna gehör. I denna fråga hade det inte varit helt uteslutet med ett annat ställningstagande i utskottet, om Agne Hansson hela tiden varit konsekvent och kämpat för Kalmar. Majoriteten i utskottet hade då föreslagit Kalmar i stället för Karlskrona. Så är nu icke fallet.
Fru talman! Det mesta som kan sägas i denna debatt är redan sagt. Jag kan därför spara kammarens tid genom att fatta mig mycket kort. När den här propositionen framlades uppstod självfallet frågan om en eventuell utlokalisering av det nya planoch bostadsverket. Vi var sju ledamöter i vpk som beslöt väcka en motion i frågan. Vi hade den meningen att om man skall utlokalisera verket borde det ske till Gävle. Axel Andersson och andra har på ett utmärkt sätt framfört de skäl som talar för Gävle som lokaliseringsort. Jag har ingenting att tillägga därutöver utan vill bara understryka vad som tidigare har anförts. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation 8.

Fru talman! Jag har av olika skäl kommit att vara rätt mycket i Blekinge. Jag vet att det är ett förtjusande vackert landskap med vänlig befolkning. Jag kan inte säga att jag tycker synd om någon som måste bo i Blekinge. Min egen uppfattning om detta landskap har dock oerhört litet att göra med det som frågan i dag handlar om, nämligen en utflyttning av planoch bostadsverket. Självfallet, fru talman, är all verksamhet underkastad förändring. Inga arbetstillfällen är eviga. Företag, också sådana som länge har grönskat och varit framgångsrika, kan förlora sin konkurrenskraft och tvingas lägga ner. Många gånger tvingas de anställda att flytta för att finna nya arbeten. Prot. 1987/88:46 Flyttningen blir en objektiv nödvändighet. 16 december 1987 Fru talman! Grundläggande för all rationell verksamhet är att den bedrivs == Jm rr med de människor som är bäst lämpade och kvalificerade för verksamheten i fråga och på den plats där verksamheten bäst kan bedrivas. Innebär det att Stockholm alltid är bäst? Naturligtvis inte. Att decentralisera beslutfattande, att flytta verksamheter och beslut närmare dem som berörs, kan ge stora och betydelsefulla effektivitetsvinster och inte minst vinster på det mänskliga planet. När beslutanderätten och därmed arbetstillfällen flyttas från centrala myndigheter till kommuner, landsting och länsstyrelser sker en positiv decentralisering, som vi i folkpartiet starkt engagerar oss för. Som exempel kan jag anföra folkpartiets förslag om en kraftig förstärkning av länsstyrelsernas miljövårdsenheter, ett förslag som avslogs av den socialdemokratiska riksdagsgruppen så sent som för några timmar sedan. Men regeringens förslag om utlokalisering av det nya planoch bostadsverket har ingenting med decentralisering att göra. Ämbetsverket behåller alla sina centrala funktioner fastän det flyttas till en annan plats i riket. När verksamheten gagnas av det, skall arbetsplatser spridas i landet. Det finns många exempel på det, t.ex. när Handelsbanken för några år sedan beslöt att bryta upp sin centrala verksamhet och i stället fördela den mellan nio huvudkontor i olika delar av landet. Men förslaget om utflyttning av det nya planoch bostadsverket motiveras inte av att det skulle leda till en effektivare och bättre verksamhet. Tvärtom konstaterar alla — även bostadsministern — att utflyttningen under lång tid kommer att leda till högre kostnader och skapa problem för verksamheten. Fru talman! Det finns på många håll i landet en uppfattning om att vi som bor i Stockholm önskar att vår stad skall fortsätta att växa genom inflyttning från andra delar av landet. Ingenting är felaktigare. Vårt behov av ökad trängsel, mer trafik och fortsatt bostadsbrist är obefintligt. Men, fru talman, vad vi vill är att människor som bor i Stockholm skall ha samma rätt som andra till sin hembygd. Visst händer det att människor i andra landsändar tvingas flytta från sina hemorter. Men då är det på grund av att deras arbetstillfällen har gått förlorade av skäl som ingen av oss önskar. Uppenbart gäller för stockholmarna helt andra lagar. För dem räcker det inte att jobben finns, att jobben behövs och att arbetet bäst utövas i Stockholm. De riskerar ändå att hänsynslöst fördrivas från sin hembygd för att deras arbeten skall fylla en regionalpolitisk uppgift. Vilken signal är det som socialdemokraterna sänder till tjänstemän i alla statliga verk i Stockholm? Jo: Nu måste ni se upp! Avvärj för allt i världen med kraft propåer om att rationalisera verksamheten, t.ex. genom att slå ihop två myndigheter som har uppgifter inom samma område. För om ni gör det, då riskerar ni omedelbart att som ett brev på posten få ett krav från riksdagen på att verksamheten skall lämna Stockholm! Jag tycker att det sätt på vilket den här frågan har behandlats är en skymf mot de tjänstemän som är berörda. Socialdemokratin gör klart för dem att deras arbete, deras vilja och förmåga att effektivt sköta sina jobb är av underordnad betydelse för den svenska socialdemokratin. Om man behöver 73 deras jobb för att skapa underlag för sysselsättning, skatter och service i någon annan del av landet, ger man de anställda valet mellan förflyttning och avsked. Då struntar man i deras kvaliteter, deras kompentens, all erfarenhet som de har byggt upp, deras ekonomi, deras barns skolgång och deras familjeliv. Då reduceras deras värde som individer. De blir — för kollektivismens främsta företrädare i den svenska riksdagen — en hop, en dominobricka i det socialdemokratiska läggspelet. Herr talman! Man gör utflyttningen för att lösa vissa behov, sade Per Olof Håkansson. Ja, det är alldeles uppenbart, men det handlar inte om behovet av en rationellt skött verksamhet, och utflyttningen sker utan hänsyn till de anställda. Per Olof Håkansson sade också att vi inte har de statliga verken för att de anställda skall trivas och må bra. Nej, det är alldeles uppenbart — för socialdemokrater spelar det ingen roll hur de anställda mår.

Herr talman! I många år har vi i Blekinge brottats med problem vad gäller näringslivets utveckling och därmed sysselsättningen. För ungdomarna har i regel enda möjligheten efter genomgången skolutbildning varit att flytta till Stockholm, Göteborg eller Malmö för att få ett jobb som man har velat ha. Varje år i mer än tio år har Blekinge minskat sin befolkning, nu med sammanlagt ca 10 000 invånare. För residensstaden Karlskrona har utvecklingen varit lika negativ. Kommunen hade 64 000 invånare år 1951, och år 1986 var antalet invånare nere i 58 996. Denna utveckling beror i stor utsträckning på minskad statlig verksamhet. Medan den statliga verksamheten i landet i övrigt har ökat, har den minskat kraftigt i Karlskrona. Därför var det med stor glädje som man i Karlskrona mottog beslutet i bostadsutskottet om att det nya planoch bostadsverket skulle lokaliseras till Karlskrona. Kommunen började omedelbart att förbereda mottagandet, så att lokaler och bostäder skulle finnas färdiga och tillgängliga vid inflyttningen den 1 juli 1988. Men de sista dagarna har Karlskrona plötsligt fått veta vilken olämplig lokaliseringsort för det nya verket orten är. Personalen på såväl bostadsstyrelsen som planverket har betraktat flyttningen till Karlskrona som en förvisning. Planverkets generaldirektör har avslöjat vad en extrem centralbyråkrat i Stockholm anser om Karlskrona och Blekinge. Han betraktar Karlskrona som en av landets mest svårtillgängliga platser och avslöjar därmed att generaldirektören för planverket tydligen aldrig försökt besöka Karlskrona. Från Arlanda är det 55 minuters flygtid till Ronneby, och sedan är det 20 minuters bilväg till Karlskrona. En timme och 15 minuter är alltså restiden till denna ”otillgängliga” plats. Flygtiden till Köpenhamn är 20 minuter, och därmed har Karlskrona från Kastrup tillgång till betydligt fler linjer än vad Generaldirektören har också ifrågasatt om man kan driva en utvecklings=== Jo od do ork stimulerande diskussion utan en intellektuell miljö. Karlskrona betraktar han i detta avseende som en obygd. Omdömena är mer graverande för generaldirektören själv än för Karlskrona. När nu kunskapen om Karlskrona är så dålig — kammarens moderater, folkpartister och vpk-are verkar ju ha samma svaga uppfattning om Karlskrona som planverket — vill jag berätta litet om Karlskrona, som är residensstaden i Blekinge. Staden har ca 60 000 invånare och är mycket naturskönt belägen på ett antal öar och angränsande fastland i östra Blekinge. Tillgången på moderna bostäder i såväl lägenheter som villor är god, och den allmänna servicen för allmänheten är också god, med fritidsaktiviteter av vad slag man kan önska. Östersjön är tillgänglig utan långa resor. Utbildningsmöjligheterna upp till gymnasienivå är goda, och den eftergymnasiala utbildningen är på god väg att förbättras. Hittills har vi fått nöja oss med högskolekurser av olika slag, men från 1988 kommer Blekinge att få en egen högskola, med Karlskrona som kansliort. Med detta hoppas vi att den ”intellektuella miljön” skall tilltala även planoch bostadsverkets personal och vara stimulerande för den. Sjukvården, med eget centrallasarett beläget centralt i Karlskrona, med goda specialister och föredömligt korta köer, måste väl tilltala personalen på planoch bostadsverket. Den sociala servicen, med barntillsyn och åldringsservice, är väl utbyggd i Karlskrona, liksom hemsjukvården, för dem som önskar utnyttja den. Den enda utlokalisering förutom Uddcomb som Blekinge tidigare fått del av är Statshälsan, som för några år sedan lokaliserades till Karlskrona. Även då var personalen tveksam innan förflyttningen var ett faktum, men i dag tycks personalen 100-procentigt vara mycket nöjd med omlokaliseringen, och trivseln i Karlskrona är mycket god. Jag hoppas och tror att även planoch bostadsverkets personal mycket snabbt skall känna stor trivsel och tillfredsställelse med sin flyttning till I Blekinge. Myndigheterna i Karlskrona och Blekinge kommer att anstränga sig för att skapa bästa tänkbara förhållanden för dem som flyttar med till Blekinge. Vi hälsar dem alla mycket välkomna till Blekinge, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag vad gäller utlokaliseringen till Karlskrona.
Herr talman! Jag skall avstå från att gå in i sakdebatten om den framtida lokaliseringen av planoch bostadsverket. Jag kommer inte att beröra återremissyrkandet, och jag tänker inte heller polemisera mot dem som hävdat att Gävle regionalpolitiskt är att föredra framför Karlskrona. Men jag vill framhålla att Karlskrona gått miste om nära 5 000 statliga arbetstillfällen under samma tid som 50 000 statliga arbetstillfällen tillkommit i landet. Det har under den gångna veckan sagts och skrivits mycket negativt om 15 min hemstad Karlskrona och om människorna som bor och verkar där. Jag beklagar att vissa anser att sådant måste sägas och skrivas. Naturligtvis håller jaginte med om kritiken. Jag flyttade i mogen ålder från Gävle, där jag bott i 38 år, till Karlskrona tillsammans med fru och tre barn. Nu har jag bott i Karlskrona i 25 år och är naturaliserad bleking. Jag har funnit att länet och kommunen är bra att bo, och jag har inte någon gång ångrat den flyttningen. Redan Karl XI fann för 300 år sedan att platsen där Karlskrona nu ligger var en bra och vacker plats att bygga en stad på. Detta hans omdöme har fortfarande god grund. Den relativt stora och fina skärgården med ett stort antal obebodda öar, de vackra lövskogarna och det ovanligt torra skogslandskapet — barrskogsområdetmed många djupa och rena sjöar ger många möjligheter till fritidssysselsättning och avkoppling. Det är också viktigt att sådana områden finns — och att man bor nära dem. Jag försäkrar att det inte alls är svårt att trivas i vår stad, i vår trakt. Och vi är inte helt oerfarna när det gäller att ta emot och välkomna omlokaliserade människor. Omkring år 1970 omlokaliserades Uddcomb av tekniska skäl från Degerfors till Karlskrona. Förutom ett antal ensamstående flyttade då ungefär 150 familjer från Degerfors och andra delar av Värmland till vår kommun. Några större svårigheter med acklimatiseringen kunde inte förmärkas. Endast en familj flyttade tillbaka under det första året. Sedermera fick ju företaget stora problem, av orsak som riksdagen har stort ansvar för — det känner vi alla till. Tio år senare, under de första åren av 1980-talet, lokaliserades det statliga verket Statshälsan till Karlskrona, med från början 15 anställda. Jag intervjuade i går generaldirektören för det verket, Sven-Runo Bergqvist, om erfarenheterna av att arbeta och verka i Karlskrona. Han försäkrade att ingen på arbetsplatsen, där nu 45 personer arbetar, anser att det är negativt att vara placerad i Karlskrona. Sven-Runo Bergqvist, som kom från Stockholm, hävdar att det finns många fördelar med att vara lokaliserad till en mindre plats. Han nämnde bl.a. det goda samarbetet med hotell, restauranger, bankkontor och kursgårdar, där personkontakterna och personkännedomen ger stora fördelar. Verkets kursverksamhet kan ske i en lugn och mjuk miljö, där värdarna verkligen bemödar sig om att göra kursdagar trivsamma för deltagarna. En liten nackdel är att det är något besvärligare med flygförbindelserna till olika delar av landet. Men, sade han, fördelarna väger klart över. Med vad jag nu sagt har jag velat gjuta litet olja på de häftiga vågor av kritik och farhågor för olägenheter som förekommit i debatten den senaste veckan. Jag hoppas naturligtvis att riksdagen kommer att fatta det riktiga beslutet att lokalisera planoch bostadsverket till Karlskrona. Jag vill också passa på tillfället att försäkra att vi i kommunen i så fall inte kommer att spara någon möda för att göra omställningen så lätt som möjligt för dem som beslutar att följa med vid omflyttningen. Vi har stor förståelse för att de anställda vid bostadsstyrelsen och planverket är bekymrade och oroliga för den närmaste framtiden. Kammarens ledamöter kan vara övertygade om att Karlskrona kommun och länsmyndigheterna i Blekinge verkligen kommer att satsa på att lösa de problem som kan uppstå vid denna lokalisering av verket till Karlskrona, om kammaren följer bostadsutskottets förslag. Detta gäller framför allt personalens eventuella problem. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.